Herr talman! Jag skall som talesman för utskottsmajoriteten kommentera frågorna om miljöoch naturvård, som är mycket väsentliga. Som vanligt gäller meningsskiljaktigheterna mellan utskottet och reservanterna inte så mycket målen som medlen. Jag vill betona värdet av att det råder så stor enighet kring målsättningarna. Här är alltså litet diskussion om vilka medel man skall använda för att uppnå dessa målsättningar. Betänkandet gäller i huvudsak de tre frågor som redan kommenterats av Jan Fransson. Skötselavtal finns i den nu gällande lagstiftningen. I skrivningen i betänkandet vill utskottsmajoriteten understryka att denna möjlighet till 105 samarbete med markägarna skall tillvaratas. I sammanhanget säger utskottet att man också vill betona värdet av att markägaren i förekommande fall på ett så tidigt stadium som möjligt kopplas in i beslutsprocessen och i naturvårdsplaneringen över huvud taget. Jan Fransson tog upp ersättningsproblematiken. Jag vill då säga att det här inte är fråga om någon förändring i förhållande till nu gällande bestämmelser om naturvårdsområden. Ersättning skall möjligen kunna komma i fråga om den gäller utfört arbete. Det handlar alltså inte om någon ersättning för intrång.

När det gäller den ökade användningen av naturvårdsområden som institut vill jag säga att jag tycker att funderingen i den socialdemokratiska reservationen är ganska onödig. Bestämmelserna är redan mycket klara, och naturvårdsområdesinstitutet används i ökad utsträckning. Jag vill som exempel nämna att det under det senaste året, från den 1 juli 1978 till den 1 juli 1979, ökat från 1 301 ha till 9 200 ha. I detta läge har utskottsmajoriteten inte ansett det befogat med något riksdagsuttalande om en intensifierad användning av detta institut. När det gäller den tredje frågan, som berör strandskyddet och den lag som antogs 1974, har utskottet inte funnit anledning att föreslå någon uppluckring av den lagen, vilket föreslås i moderatmotionen. Men vi har inte heller funnit några skäl tala för att göra den skärpning som föreslås i den socialdemokratiska motionen. Vi anser nog att naturvårdsmyndigheten har möjlighet att gå in och skydda de naturvårdsintressen som är befogade när det gäller våtmarkerna. Beträffande de dikningsföretag som omnämndes här av Jan Fransson och som även berörs i reservationen vill jag påpeka att naturvårdslagen redan ger möjligheter att bevaka dessa företags inverkan på naturmiljön. Den som ämnar utföra vissa arbetsföretag som skulle kunna ändra naturmiljön är skyldig att samråda med länsstyrelsen innan företaget utförs. Länsstyrelsen kan då förelägga företagaren att vidta åtgärder för att begränsa eller motverka skador på miljön. Länsstyrelsen kan också föreskriva att anmälan för samråd alltid skall ske i fråga om vissa slag av arbetsföretag. Regeringen har i naturvårdsförordningen så sent som 1979 föreskrivit anmälningsplikt beträffande sådana företag som rör markberedning och hyggesplöjning, vilka också kan påverka våtmarkerna. Den nya bestämmelsen innebär att den som ämnar utföra sådan dikning snarast möjligt och senast två månader i förväg skall anmäla detta till skogsvårdsstyrelsen. Den skall sedan med eget yttrande om företagets skogliga lämplighet överlämna anmälan till länsstyrelsen för samråd enligt 20 § naturvårdslagen. Denna författningsändring har inte trätt i kraft. Den träder i kraft den 1 januari 1980.

Herr talman! Det var ett viktigt förtydligande som Einar Larsson gjorde i fråga om avtalen. Vi har självfallet absolut ingenting emot att man samarbetar med markägaren. Det bör man göra i dessa frågor. Men vi har också i vår reservation pekat på betydelsen av att kunna gå in med aktiva åtgärder och utföra dem såsom beredskapsarbeten. De har varit och kommer att vara ett värdefullt tillskott, bl.a. när det gäller att sysselsätta ungdomar i beredskapsarbete. Det var ett viktigt förtydligande även mot den bakgrunden att ersättningsreglerna utgör den väsentliga skillnaden mellan naturreservat och naturvårdsområde. Vi tycker nog att utskottets motivering är litet av att slå in öppna dörrar. När det gäller dikningen är det gott och väl att vi nu har samrådsskyldigheten enligt 20 § naturvårdslagen. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk genom att med exempel beskriva hur illa samrådsparagrafen hittills har fungerat i praktiken, men det är helt uppenbart att det behövs en skärpning. Genom skogsvårdslagens anvisningar, som träder i kraft den 1 januari, kommer länsstyrelserna självfallet att få bättre kännedom om planerade dikningsföretag i skogslandskapet. Ändå kvarstår det faktum att länsstyrelsen bara kan lämna råd och anvisningar om hur man skall begränsa effekterna av ett dikningsföretag. Vad som behövs är en laglig möjlighet att stoppa markavvattningsföretag när detta motiveras av mycket starka naturvårdsintressen. Skillnaden i vårt synsätt gentemot de borgerliga partiernas är att vi reservanter anser att det är samhället som genom naturvårdsmyndigheten skall ha det slutliga avgörandet och inte markägaren.

Herr talman! Naturvård — vad är det? Bara i undantagsfall är det vård av något ursprungligt och orört, och den vården tog sig från början uttryck i fridlysning, i se men inte röra. Man kom ganska snart underfund med att t.ex. en lö ng under sådana förhållanden växte igen till en lund, som i sin tur övergick till lövskogsbestånd — det blev ett helt annat landskap än det man hade tänkt sig. Därav drog man den fullt riktiga slutsatsen, att lövängen, som uppkommit genom vissa bestämda brukningsmetoder, måste hävdas med samma metoder för att den skulle kunna bestå. Av den passiva fridlysningen måste bli aktiv skötsel, av naturskydd måste bli naturvård. Genom att acceptera dessa enkla teser blev 1964 års naturvårdslag något av en fredlig revolution; det var inte bara en namnfråga att byta ut 107 naturskyddslag mot naturvårdslag utan en programförklaring: det svenska kulturlandskapet — det är praktiskt taget alltid detta det handlar om i vår naturvård i dag — skulle bevaras så långt det är möjligt. Men vilket kulturlandskap är det fråga om? Är det dagens med de än så länge något så när utbredda ljusa hagmarkerna, ett landskap som räknar sina anor inte längre tillbaka än till 1827 års lag om laga skifte med byatvångets upphörande och med utflyttningen till de nya ägolotterna? Är det bronsålderns lövskogslandskap vi vill återkomma till, eller är det senare tiders svedjeland? Är det Skånes granåkrar eller somliga vattenkraftbyggares önskedröm — varenda älv vi rör? Här finns många tillfällen till misstag, och därför måste man handla under mottot skynda långsamt, för en gångs skull. Vad som skapat landskapet genom tiderna har varit den förda skogsoch jordbrukspolitiken, naturligtvis med en viss eftersläpning, och den politiken i sin tur har till stor del betingats av näringens ekonomiska förhållanden. Därtill kommer att naturen i sig själv är dynamisk och förändrar sig antingen vi vill det eller ej. Inte ens hela världens naturvårdsintendenter och naturvårdssakkunskap hade t.ex. till våra dagar kunnat bevara en enda kvadratmeter av stenkolstidens landskap. Men nu rör vi oss med kortare perspektiv, och jag har velat betona just kulturens betydelse för landskapsbilden. Vem förstår kulturens betydelse i det avseendet bättre än de som bor på torvan och brukar den? Det är hon eller han som märkt att de genom ändrade förhållanden tvingats att lägga om sina brukningsmetoder. Det kan bli fråga om övergång till kreaturslös drift, och då blir ju hagmarken överflödig och bör planteras igen till skog. Kanske är det just den hagmark dit den närbelägna tätortens folk helst söker sig på sin fritid. Kanske var det just den hagmarken som på det sättet blev beskogad, blev mörk och trist. Att bevara den är en ekonomisk fråga, skillnaden mellan vad en ny rationell användning ger och vad den gamla irrationella hade gett. Stockholms skärgårdsstiftelse har här gått i spetsen med ersättning för genom brukning på det gamla sättet utebliven inkomstökning. En sådan ersättning, långt enklare än reservatens engångsintrångsersättningar, är det som åsyftats i motionen 1439 av Gösta Bohman m.fl. Den ersättningen blir lägre och möjliggör alltså att större arealer kan bevaras. Men den anses tyvärr inte tillåten just nu, eftersom den skall vara knuten till reservatkaraktären. Vi menar att just denna avtalsvisa upplåtelse måste i lagtexten klart anges som tillåten. Det är alltså den bristen motionen vill undanröja, samtidigt som vi vill få fram ett gott samarbete mellan myndigheter, friluftsfolk och markägare i stället. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan under mom. 1. Vi måste också få till stånd ett sådant samarbete om institutet naturvårdsområde skall komma till större användning än hittills. Jag delar helt de socialdemokratiska reservanternas besvikelse inför att så få naturvårdsområden hittills inrättats. Jag kan göra det så mycket mera som jag redan 1964 föreslog tillskapandet av ett sådant institut som våra naturvårdsområden. När det tio år senare kom till stånd beklagade jag den snäva utformningen av Nr 51 ersättningsbestämmelserna som jag dels fruktade skulle äventyra hela Torsdagen den reformen, dels ansåg direkt orättvisa genom att de lät en medborgarkategori, 13 december 1979 jordbrukarna, så gott som ensamma bära de ekonomiska bördorna av så att säga en djupfrysning av landskapsbilden. Det ligger i naturvårdsområdenas karaktär att mycket små ersättningar för intrång skulle komma i fråga. Jag är ganska övertygad om att vi hade haft många fler områden om förrättningsmännen hade haft möjligheter att i känsliga fall ställa gottgörelse i utsikt. Men jag tror ändå inte att den uteblivna ersättningen är huvudorsaken till att vi fått så få naturvårdsområden. För den enskilde markägaren har med få undantag landskapsvård utan ersättning" varit sjä brukningsenhet gällande ramar. Det är ju den omständigheten som gjort den svenska landskapsbilden så oerhört omväxlande. Jag tror orsaken till väsentlig del är att söka i en allmän osäkerhet inför det nya institutet både hos markägare och hos förrättningsmän. Uttrycket ”avsevärt försvårande av pågående markanvändning” är ännu inte riktigt klart definierat. Inte blir klarheten större genom bifall till reservanternas yrkande. Vi tar oss inte ur ett oklart läge genom skärpta lagbestämmelser. Jag tror i det här fallet mera på det goda exemplets makt. Att sprida kunskap om de naturvårdsområden som redan finns och hur de fungerar i gott samarbete mellan markägare och myndigheter är långt effektivare än lagparagrafer.

Herr talman! Årsredovisningen från Svenska Varv ger anledning till en rad frågor och reflexioner. Redovisningen speglar bl.a. den oerhörda kortsiktighet som har präglat varvspolitiken här i landet. Man kan ha olika bedömningar av Svenska Varvs nuvarande ledning. Men man måste säga att det inte är lätt att försöka leda en varvskoncern när det är så svårt att få ordentliga riktlinjer av de ansvariga politikerna. Etapperna i planeringen är för korta, ovissheten för stor. Folkpartiregeringens tvåårsperspektiv, understött av socialdemokraterna, förvärrade ovissheten. Knappast något är värre än halva löften och sistahandsförhoppningar som man inte vet hur mycket man kan tro på. Långsiktigt tänkande hämmas av sådant. Den arbetsamma förnyelse man sökt och delvis lyckats arbeta fram skadas av att regeringskretsarna sprider dubbla budskap. Ena dagen gäller det förhoppningar, andra dagen nya katastrofrykten. Ena året gäller det betydande stödbelopp, sedan hotelser och antydningar om att nu får det vara slut med stödpengar. Ett annat problem är isoleringen av varven och varvspolitiken från andra delar av industrioch samhällspolitiken. Både de borgerliga och socialdemokraterna har sett varven mer eller mindre enbart som varv och som varvsproblem. Marknaden skall avgöra produktionen, har man menat, marknaden skall automatiskt bestämma livskraften, åtgärder skall bestå i bara en ökad anpassning. Aldrig har man sett sammanhanget, nämligen att åtgärder på ett område hänger samman med åtgärder på ett annat, att utveckling av förnyelse och angelägna ting på ett område också har den sidan att den skapar marknad för andra produktionsområden. Varven representerar i långa stycken en unik kapacitet. De förenar vissa storleksfördelar med en avsevärd mångsidighet och förmåga att bemästra avancerade och kombinerade tekniska uppgifter. De är sammansättningsin dustrier av en typ som i framtiden kan få stor betydelse. De tillhör, kan man — Nr 51 säga, spjutspetsarna i en ny typ av industriell utveckling eller har i varje fall Torsdagen den goda förutsättningar att göra det. 13 december 1979 De ger med låg energiåtgång jämförelsevis många arbeten. Samma mängd elenergi som i massaindustrin krävs för att underhålla ett enda jobb räcker i Årsredovisning varvsindustrin till 26 arbeten. Den mängd olja som i massaindustrin går åt för för Svenska Varv att underhålla ett jobb räcker i varvsindustrin till 16 jobb. AB Bl. a. därför borde varven vara givna inslag i den moderniserade och kvalitativt förnyade ekonomiska struktur Sverige så väl behöver. Men denna verkliga framtidsroll kan varven aldrig spela om de lämnas isolerade. Man har här att välja mellan två vägar. Den ena är att lämna utvecklingen åt sig själv, att ge förnyelsen formen av blott en osäker och kortsiktig marknadsanpassning. Detta är liktydigt med nya krav framöver på reträtter, nedläggningar och minskningar av stödet och på nya arrangemang av den farliga och illusionsbetonade P 80-typen. Den andra vägen är långsiktig. Den kännetecknas av tålamod och medvetenhet. Den ser inte varven som isolerade utan understödjer deras förnyelse genom att aktivt påverka själva marknaden. Den kopplar dem till en aktiv politik inom andra sektorer av ekonomin. På en rad områden inom svensk ekonomi finns det behov av långsiktig upprustning och teknisk förnyelse. Frågan gäller då: vad mån kan medvetna och planmässiga satsningar på sådana områden bilda marknad för varvens alternativa produktion? Vi har stora eftersatta behov på kommunikationssektorn. Vi har dem både när det gäller järnvägsväsendet — som man har svältfött under årtionden — när det gäller lasttekniken och när det gäller den inrikes s man så länge svältfött viktiga transportområden till förmån för bilismen? Varför har man aldrig haft något klart program för att utveckla den inrikes sjöfarten, som med sin energisnålhet och sin miljövänlighet bör ha alla förutsättningar för att framöver kraftigt öka sin del av godstransporterna? Man har en processindustri i landet, som har kvar en mängd traditionella drag och där en förnyelse behövs. Då inställer sig frågan: Behövs det inte ett program för att stegvis ersätta t.ex. gamla anläggningar inom skogsindustrin med nya, som är byggda enligt andra tekniska principer? Kräver inte den långsiktiga omställningen i den metallurgiska industrin en delvis ny typ av anläggningar för att produkterna skall kunna göra sig gällande på marknaden? Vad skulle, kan man fråga, en planmässig forcering av sådana investeringar kunna ge för bidrag till landets industriella förnyelse och till bättre energihushållning inom industrin? Och utgör dessa anläggningsinvesteringar inte en tänkbar och intressant marknad för varven? Vilka investeringar kommer att behövas i framtida energianläggningar? Hur påverkar olika energisystem marknaden för svensk specialproduktion, och var kan varven — som ju redan nu torde vara i stånd att offerera sådant — då komma in? Dessa frågor har aldrig besvarats ordentligt. Det är förvånande, därför att det på senare år har blivit alltmer uppenbart att i en avancerad industriell 113 ekonomi det inbördes sambandet mellan olika typer av produktion och mellan olika marknader har ökat. Den ena marknaden stöder, enkelt uttryckt, alltid den andra. Varför ställdes inga sådana frågor av dem som förut hade ansvaret för varvspolitiken? Varför fick varvskrisen under 1970-talet utveckla sig så långt utan att problemet undersöktes? Vpk tycker att utskottets skrivning är otillfredsställande på dessa punkter. Man hänvisar i utskottstexten till att omställningar alltid tar tid och kräver resurser. Ja, det är ju sant, men varför har då detta inte föranlett en mer förutseende planering för att reducera tidsförlusterna? Frågan gäller ju här f.ö. inte främst varvens inre omställning utan förhållandena på sådana investeringsområden som kan tänkas påverka varvens yttre förhållanden och situation. Så hänvisar utskottet till att varvens långsiktiga utveckling skall behandlas i den nya varvspropositionen, som väntas i början av nästa år. Det är, enligt vår åsikt, inte heller någon giltig hänvisning. Man frestas säga som en person i en av de mera kända Ibsenpjäserna: ”Fan trot!” Dels pekar ryktena som är i svang på att det i den nya varvspropositionen kommer att föreslås nya nedskärningar, så att det blir mindre pengar som kan gå till förnyelse. Dels har det i ingen enda av de hittillsvarande varvspropositionerna — varken när det gäller de propositioner som kommit under de borgerliga regeringarna eller de som lagts fram under den socialdemokratiska — tagits upp något annat än just varven tagna för sig. Slutligen har mig veterligen inte heller några riktlinjer lagts fram på de för varven intressanta utbyggnadsområdena. Man har helt enkelt aldrig tagit upp varvsfrågan från en sådan utgångspunkt. När vpk senast aktualiserade just den infallsvinkeln i en övergripande motion till den senaste varvspropositionen föranledde deita inga åtgärder. Man frågar sig då sammanfattningsvis: Hur långt skall varvskrisens verkningar få sträcka sig, innan man ser sambandet med andra branscher och områden? Och hur länge skall man passivt åse marknadens svaghet i stället för att påverka den genom en mer medveten och sammanhållen investeringspolitik, där olika områden kan stödja varandra och där den ekonomiska krisen — på det sättet på litet bredare front — kan bekämpas? Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s motion.

för Svenska Varv Herr talman! Hugo Bengtsson är orolig, och det kan jag mycket väl förstå. AB Men jag förstår inte riktigt logiken i hans handlande, därför att den oro han känner föranleder ju honom inte, som vi ser, att begära några åtgärder eller att ta upp de frågor som vi har försökt att ställa om möjligheterna att på sikt positivt påverka varvens avsättningsområden genom att föreslå en aktiv investeringspolitik på andra områden. Vi kan ju se av den redovisning som föreligger vilken tyngd som varvsindustrin har att bära på som en följd av de tidigare förlusterna, vilka man f. ö. inte kan räkna med skall kunna vara övervunna på ett tag åtminstone. Varven har så att säga nog av sina egna omställningsproblem och av de uppgifter som de har fått. Den fråga som vi från vpk har försökt att väcka såväl nu som tidigare har varit: Vad kan man göra åt situationen utanför varven för att därmed indirekt medverka till en förbättring av varvens situation? Den frågan vill Hugo Bengtsson inte diskutera nu. Han tycker inte att det är något som han behöver vara med om, vilket förvånar mig eftersom han ju är så orolig. För ett par år sedan hade vi en varvsproposition, som behandlade varvspolitiken i dess helhet, och då tog vi upp dessa frågor. Men inte heller då ville Hugo Bengtsson vara med. Då ville han och de andra socialdemokra terna sy ihop sig med folkpartiet om varvspolitiken. Under den tid som gått sedan dess har faktiskt värdefull tid försuttits, som annars kanske kunde ha utnyttjats. Det är därför som jag tycker att Hugo Bengtssons i handling passiva attityd här i dag är något förvånande. Om vi hade haft en sådan här planering som omfattade andra intressanta investeringsområden, en plane ring som i sig var av värde för andra områden, så hade detta obestridligen — och kanske tt.o.m. i väsentlig mån — kunnat påverka varvens situation eller i varje fall åstadkomma en vändning tidigare än vad som nu kommer att vara fallet. Kanske hade man också därigenom kunnat förhindra de ytterligare nedskärningar som med all sannolikhet nu kommer. Kanske hade Hugo Bengtsson kommit i det läget, att han hade sluppit att rösta för nya nedskärningar utöver alla de andra som han redan röstat för. Det är bra att man kan uttrycka oro och sympati för varvsarbetarna nu när de är ute och demonstrerar — det är alldeles utmärkt. Men denna oro var precis vad Hugo Bengtsson hade kunnat vänta sig, därför att den varvspolitik som han själv och andra socialdemokrater har medverkat till har ju, tyvärr, faktiskt sin stora andel i den föga glada jul som varvsarbetarna går till

Herr talman! Jag måste be Hugo Bengtsson om ursäkt för att jag inte är en lika lysande logiker som han, men jag kanske ändå får yttra mig i saken. Det är riktigt, Hugo Bengtsson, att det finns en mängd projekt, men det är inte det vi diskuterar utifrån vpk:s motion. Vi diskuterar den marknad på vilken sådana projekt, när de blir färdiga produkter, eventuellt framöver skulle kunna saluföras. Frågan gäller: Vilka intressanta områden i övrigt inom svensk industri och svenskt produktionsliv behöver nyinvesteringar? Och var kan dessa nyinvesteringar leda till en förbättring av marknaden, en expansion som också varven och eventuellt andra industrier kan utnyttja i sin produktion? Vi har inte velat kasta fram illa genomtänkta planer på eller lösliga tankegångar om att så och så skulle man kunna göra, där och där skulle man kunna sälja. Det är inte det saken gäller. Vad vi efterlyser är att man från ansvarigt håll undersöker och utarbetar planer för sådana investeringsområden som i och för sig behöver förstärkningar — kommunikationsområdet, processindustrierna, energiområdet — och samtidigt försöker analysera i vad mån expansion på dessa områden kan skapa faktiska bättre marknadsförutsättningar för varven. Det är detta vi talar om —- inte om de projekt som i och för sig finns. För projekt finns det många, men frågan gäller: Vad kan vi göra så att säga supplementärt för att stödja den marknad där tillverkade projekt framöver kan saluföras? Denna fråga väckte vi redan när den senaste varvspropositionen för nä två år sedan behandlades. Då fick vi inte något intresse för den. Det har alltså gått ganska lång tid, och den tiden skulle ha kunnat utnyttjas. Medger inte Hugo Bengtsson vad som måste vara uppenbart för alla, även för dem som har litet svårt med logiken, vilket Hugo Bengtsson påstod att jag har, att, om man hade haft ett långsiktigt utvecklingsprogram för att stärka och bygga ut den svenska inrikessjöfarten, om man i god tid hade lagt upp ett sådant program, detta på ett intressant sätt kunde tänkas ha påverkat varvens framtida situation? Och har man inte försuttit värdefull tid genom att avvisa sådant? Jag tycker inte att Hugo Bengtsson har någon anledning att sätta sig på sina höga hästar gentemot mig. Hade sådana här program funnits utarbetade, så må väl ändå Hugo Bengtsson kunna erkänna att både den här julen och Nr 51 kanske de kommande hade kunnat bli litet gladare för varvsarbetarna. Torsdagen den

Herr talman! Det finns kanske anledning att inledningsvis erinra om rubriceringen av detta ärende på dagens föredragningslista: Näringsutskottets betänkande nr 17 ”med anledning av regeringens skrivelse 1979/80:11 med överlämnande av årsredovisning för Svenska Varv AB jämte motion”. Huvudtemat i detta betänkande gäller alltså Svenska Varvs årsredovisning. Då vill jag på en gång konstatera att utskottet när det gäller denna årsredovisning inte funnit anledning till något särskilt uttalande, utan man godtar årsredovisningen. Vpk har i anslutning till detta väckt en motion som tar upp delvis rent visionära synpunkter på varvspolitiken i dag och i framtiden. Man framhåller i motionen att varvspolitiken är en del av industripolitiken i stort. Självfallet är den det. Svenskt Stål har problem som kanske är lika stora som varvsproblemen. Även skogsindustrin och en rad andra branscher har svåra problem. Alla dessa branscher ingår självfallet i industripolitiken, så det är inget som är säreget eller originellt för de svenska varven. Men jag vill liksom utskottet konstatera att det råder en stor och allmän enighet om att den extremt svåra situation som varven befinner sig i motiverar en mängd försök. Alla goda krafter måste därvidlag ställa upp — för att få fram nya produkter, få fram alternativa produktionsmöjligheter och nya marknader. Jag instämmer helt i Jörn Svenssons kraftiga betoning av 119 marknadssidan. Det är också insatser på gång. Redan har av de båda trepartiregeringarna tagits en rad initiativ i syfte att få den oerhört svåra varvsproblematiken under kontroll och på något sätt ge denna bransch en framtid. Som här har konstaterats tidigare i debatten, bl.a. av Hugo Bengtsson, kan vi räkna med en ny, stor varvsproposition inom loppet av några få månader. Det räcker kanske att säga att det inte är särskilt många veckor kvar tills den kommer att framläggas. Det är, herr talman, inte vanligt i något enda parlament, när en regeringsproposition väntas på ett av de stora områdena inom samhället, att man några få veckor innan denna proposition läggs fram fattar beslut i parlamentet som föregriper de utredningar, analyser och förslag som läggs fram i propositionen. Jag tror att vpk och Jörn Svensson får vara snälla och ge sig till tåls tills den stora varvspropositionen kan komma att framläggas— och det dröjer som sagt inte särskilt länge. Då får vi anledning att föra den här debatten på nytt och ta upp både de kortsiktiga problemen och — kanske framför allt — mera långsiktiga. Det är de senare som självfallet är de avgörande när det gäller varvsledningens möjligheter i framtiden. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Att vpk:s motion i dessa stycken behandlas i dag, några veckor innan det skall komma en ny varvsproposition, tycker jag är litet väl starkt av Bengt Sjönell att anföra som skäl för att man skulle så att säga behandla den med vänster armbåge. Om vi hade lagt fram vårt förslag just nu erkänner jag att tidpunkten inte hade varit särskilt meningsfull. Då hade vi lika gärna kunnat vänta. Men att motionen kommer upp i kammaren i dag beror ju på att näringsutskottet under nästan ett helt år har skjutit den framför sig och inte behandlat den. Den kunde ju ha behandlats i våras, om utskottet hade gjort den prioriteringen. Jag skall inte ta upp någon diskussion om näringsutskottets prioriteringar, men det är alltså inte vårt fel att behandlingen av motionen har dröjt ända till nu, utan det är hundraprocentigt ert fel. Sedan är det naturligtvis riktigt, som det sägs här, att det pågår en förvandling, en strukturell omvandling, inom de sektorer av industrin, ekonomin och transportväsendet som är intressanta för varven. Men det är ju inte alls det som frågan gäller, utan frågan gäller: Hur ser denna omvandling ut? Är den positiv eller negativ? Det är ju det som är avgörande för om de här områdena skall få en positiv betydelse för varvsindustrin, eller om de skall få en ringa eller ingen betydelse. Jag förstår inte riktigt hur man skall kunna nöja sig med att det på alla dessa områden — i varje fall på den industriella sidan när det gäller den tunga processindustrin — förbereds nedskärningar, inskränkningar och reduceringar av kapaciteten och arbetsstyrkan. Enligt min logik, men jag är ju inte lika skicklig logiker som Hugo Bengtsson, kan inte industribranscher som är på nedåtgående och vilkas kapacitet reduceras vara särskilt värdefulla Nr S1 försäljningsmarknader för varvsindustrin. Det är ju bättre att ha sådanå Torsdagen den investeringsområden där det sker en vidgning och en förnyelse av kapacite 13 december 1979 ten. Det är just möjligheterna av detta som vi vill att man skall undersöka och analysera för att med en aktiv investeringspolitik på område efter område, Årsredovisning som kan vara intressant, dels förnya dessa områden och bekämpa krisen där, för Svenska Varv dels hitta en vidgad marknad för vissa av varvens produkter eller för sådant AB som de med sin nya och förändrade kapacitet kan tänkas göra. Men jag kan inte se att man kan åberopa den nuvarande strukturomvandlingen inom skogsindustrin och inom den metallurgiska industrin som ett argument för att frågan redan är under behandling. Det stämmer inte alls, därför att man har ju f.n. precis samma nedskärningsprogram för de branscherna. Och Hugo Bengtsson har röstat för nedskärningsprogrammet för stålindustrin, lika väl som han har röstat för en nedskärning av varvsindustrin. Med en sådan ständig reträttpolitik på område efter område kan ju dessa områden aldrig stödja varandra på ett expansivt sätt. Det fordras att man vänder kurvan, att man har en annan, mer planmässig, långsiktig och mer expansiv politik än den som nu förs på dessa områden för att de ömsesidigt skall kunna stödja varandra. Så ligger det i varje fall till enligt den logik som jag har lärt mig i skolan. Annars får man till resultat det som är kännetecknande för industripolitiken i dag och har varit kännetecknande för industripolitiken sedan ett antal år tillbaka: reträtten på det ena området får så att säga motivera eller förstärka reträtten på det andra området. Det är denna onda cirkel som måste brytas. Sammanhanget och sambandet mellan varandra inbördes stödjande marknader och branscher måste återupprättas inom ramen för en mer medveten, långsiktig och planmässig politik. Jag tycker i all min anspråkslöshet att det verkar rätt logiskt, och jag tycker inte att det är den politiken man för. Detta borde man ha gjort någonting åt långt tidigare. Man borde ha uppmärksammat det här. Det är kanske litet dåligt samvete över att man inte har gjort det som gör att Hugo Bengtsson försöker beskylla mig för bristande logik.
Herr talman! Jörn Svensson ondgör sig över att näringsutskottet skulle ha visat en negativ inställning i två avseenden till vpk:s motion och däri framställda krav. För det första säger han att utskottet har behandlat motionen med vänster armbåge. Jag kan försäkra att så inte är fallet. Näringsutskottet brukar inte behandla motioner, propositioner eller annat med vänster armbåge. Motionen har behandlats med all omsorg, och vi har analyserat problematiken på sedvanligt, omsorgsfullt sätt. Jag vill alltså tillbakavisa den beskyllningen mot näringsutskottet. För det andra säger Jörn Svensson att näringsutskottet har varit långsamt med att ta ställning till vpk:s motion och dess förslag. De kunde ha behandlats redan i våras, säger han. 121 Den här motionen har nr 1979/80:85 och är väckt med anledning av skrivelsen med årsredovisningen från Svenska Varv. Motionen har alltså väckts under den här hösten. Det är ganska svårt att behandla en sådan motion under vårsessionen, herr talman! Sedan vill jag bara upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att varvspolitiken ingår i det stora industripolitiska komplexet. Trepartiregeringen kommer framdeles att lägga fram ett mycket stort industripolitiskt program, där de stora branscherna och även andra finns med och där varvsproblematiken självfallet får en framskjuten plats. Den propositionen väntas inom en mycket snar framtid. Vi får ta upp den här debatten på nytt och från bättre utgångspunkter när vi kan se förslagen i propositionen
Herr talman! Det är riktigt att de krav som framförs i den här motionen är föranledda av årsredovisningen från Svenska Varv. Men precis samma synpunkter och samma krav framfördes med anledning av den förra varvspolitiska propositionen och föranledde inte heller då något initiativ från näringsutskottet, så nog får man väl säga att ni skjutit frågan framför er ganska friskt. Ni kan väl ändå inte säga att vi är ute i otid, när vi med anledning av årsredovisningen har väckt samma fråga som vi tidigare inte fått gensvar för.

Då hade vi kanske haft en sådan plan i dag och kunnat börjat sätta den i verket och lägga beställningar på de svenska varven. Det hade väl ändå varit bra?

Herr talman! Äntligen får de långtidssjuka sitt anställningsskydd. Men i glädjen över detta blandas en bitter fråga: Varför har det dröjt så förtvivlat lång tid innan riksdagen genomfört denna enkla och självklara reform? Det vi nu skall besluta är ju egentligen bara att plocka bort tre ord ur lagen om anställningsskydd. Vi skall stryka orden ”eller helt sjukbidrag”. Redan för fem år sedan presenterade socialdemokraterna Eric Marcusson och Olle Göransson exakt det förslag som vi nu skall besluta om. I deras motion fanns en utarbetad och korrekt lagtext, färdig att antas av riksdagen. Jag vill inte ta upp det här för att mucka gräl, men jag tror att vi riksdagsledamöter allvarligt måste rannsaka oss själva och våra arbetsmetoder. Det fanns alltså ett enkelt och klart förslag som höll måttet, men det tog fem år för oss att nå fram till beslut. Hur många långtidssjuka har under den tiden sparkats iväg från sitt jobb, hur många har alldeles i onödan drabbats av att ovanpå en allvarlig sjukdom få beskedet att de inte längre duger i jobbet? Åtskilliga som sysslar med rehabilitering har vittnat om hur snabba en del arbetsgivare har varit att göra sig av med personer som fått sjukbidrag. De har också berättat om vilken påfrestning som det blev för många att brutalt mista fotfästet i arbetslivet. Den otrygghet som det innebar kom i många fall att förlänga sjuktiden och försvåra rehabiliteringen. I själva verket, säger de, kunde många fler ha rehabiliterats, om de inte hade avskedats. Hade de vetat att det fanns en arbetsuppgift för dem när de blev friska, att de under tiden kunde gå ner till arbetsplatsen och hålla kontakt med sina kamrater, då hade livet gestaltat sig annorlunda än när de som nu fick mycket små chanser att någonsin återvända till arbetsmarknaden. För fyra år sedan behandlades Eric Marcussons och Olle Göranssons motion, och riksdagen sade då att det är riktigt att de långtidssjuka skall ha anställningsskydd, men det är nog bäst att vi utreder innan vi tar beslutet. Ja, efter tre långa år tas frågan upp i en statlig utredning. Utredningen jobbar ungefär en månad och kommer fram till just att man skall slopa de tre orden i lagen som jag nämnde. Och nu, ett halvt årtionde efter det att frågan väcktes, kommer ett regeringsförslag, en proposition som tre gånger försenats. Den föreslår alltså Nr 51 att riksdagen skall besluta precis det som Eric Marcusson och Olle Göransson Torsdagen den krävde redan i januari 1975. 13 december 1979 Så här får det ju inte gå till. Till följd av denna fördröjning och förhalning har många människor farit illa alldeles i onödan. Det var mot den här bakgrunden som jag väckte en motion i anslutning till för långtidssjuka, propositionen för att ändå få med så många som möjligt i anställningsskyd = m.m. det. I första hand krävde jag att lagen skulle träda i kraft omedelbart i stället för den 1 januari 1980. Nu är det ju rätt ovanligt med den typen av ikraftträdandebestämmelser, men jag tyckte att frågan nu har fördröjts så länge att det inte skulle vara alldeles orimligt att i det här fallet tillämpa särbestämmelser. Utskottet vill inte ställa upp på det förslaget, men jag tycker nog att motiveringen för det går i en cirkel. Utskottet säger nämligen att med hänsyn till de vanligen tillämpade principerna är det inte möjligt med ett tidigare ikraftträdande. Men det var ju faktiskt en tillämpning av de mera ovanliga ikraftträdandeprinciperna som jag begärde. Nå, nu är detta en sak. Men jag hade också ett andrahandsyrkande, och det är kanske viktigare. Det gäller att alla långtidssjuka som har anställning när lagen träder i kraft skall ha rätt till anställningsskydd. Det är inget märkvärdigt med det. Det strider inte mot några lagstiftningsprinciper eller någon speciell praxis. Nu kopplar propositionen anställningsskyddet bara till dem som får beslut om sjukbidrag efter den 1 januari 1980. Det är ju inte nödvändigt. Har man anställning när lagen träder i kraft borde man få ett anställningsskydd även om sjukbidraget beviljats under 1979. Speciellt med tanke på denna frågas bakgrund är det tråkigt att utskottet inte velat gå med på en sådan generös utformning av ikraftträdandebestämmelserna att anställningsskyddet skulle gälla alla som har anställning vid årsskiftet. Ändå vill jag notera en positiv sak med utskottets skrivning i förhållande till propositionen. Man gör här en särskild skrivning som gäller hur lagen skall tolkas, och med denna markerar man en betydelsefull sak. Man säger klart ifrån att det inte går att långdra med dessa uppsägningar. Om en arbetsgivare missar att göra uppsägningen direkt i övergångsskedet skall han inte i efterhand, längre fram under 1980, få komma tillbaka och försöka få vederbörande avskedad. Detta innebär en klarare markering av att alla långtidssjuka bör ha ett anställningsskydd. Det är rimligt och riktigt, och jag hoppas att vi snarast in på nästa år får en ordning där alla långtidssjuka som har anställning också skall kunna finna att det är en trygg anställning.

Herr talman! Propositionen är en framgång genom att 33 § lagen om anställningsskydd tar bort möjligheten för en arbetsköpare att avskeda någon som uppbär sjukbidrag. Jag kan i sak i mycket instämma med vad föregående talare sagt om behandlingsordningen och innehållet i lagen. 125 Anställningen är ju viktig. Den som har anställning i dag och drabbas av att inte kunna fullfölja sina arbetsuppgifter, utan hamnar i någon form av sjukskrivning, hamnar i utslagningsoch utsorteringsväsendet som i dag är så utbrett. Man kan avskiljas helt från arbetsmarknaden. Men vår målsättning måste ju vara att alla skall finnas med på vår arbetsmarknad. Man skall kunna rehabiliteras på olika sätt. Har man arbetet kvar blir det två krav som ställs: dels rehabilitering av arbetsförhållandena, dels rehabiliteringen av de arbetare som blivit utslagna. Att man inte gått längre än till den som har sjukbidrag är något som vi kanske inte tänkt på tidigare. Vi vill gärna instämma med handikapporganisationer och andra som säger att förtidspensioneringsinstrumentet i dag utnyttjas på ett sådant sätt att man för de förtidspensionerade kan få en liknande situation. Fortfarande kan man nämligen enligt 33 § sägas upp om man är förtidspensionsberättigad. Man kan då sägas upp från anställningen av arbetsköparen, och då skiljs man därifrån. Varför anser vi då att det är så viktigt att ta bort den möjligheten? Jo, den som står i tur att bli förtidspensionerad har ett tryck på sig från olika håll, från de statliga institutionerna och från arbetsköparna, att ta förtidspension i stället för att gå in i en rehabilitering. Det kan dessutom i glesbygderna vara ett tryck på grund av att det är smått om arbete att man skall ta förtidspension. Människors möjligheter att i det läget göra en bedömning av sin framtid är mycket små. De väljer då den enklare vägen att ta förtidspension. Om de är förtidspensionsberättigade, kan de sägas upp. Vi får ett system där de som motsvarar dem som i dag har sjukbidrag kan sä upp. Och vi kommer att få ett system där människorna snabbt kommer över perioden med sjukbidrag och allt fler blir förtidspensionsberättigade — och därmed kan skiljas från sin anställning. Vi ser denna fara som uppenbar. Därför tycker vi att det är lika bra att i samma andetag som den ena biten tas bort också ta bort den andra. Det finns inga skäl för att en arbetsköpare av dessa orsaker skall kunna skilja någon från anställning. Naturligtvis skiljs man i dagens läge från anställningen om man har förtidspension. Men handikapporganisationerna har påpekat att man kan vara förtidspensionerad viss tid och sedan återkomma till arbetslivet. Och jag vill här poängtera att vi måste hitta instrument för att underlätta denna återgång till arbetslivet. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 117.

Herr talman! Vi i utskottet har med tillfredsställelse hälsat att frågan om anställningsskyddet för de långtidssjuka med helt sjukbidrag nu får sin lösning. Vi har också menat att den föreslagna lagändringen kommer att medföra många och betydande fördelar. En viktig sak är att motivationen för rehabilitering bör öka, om en arbetstagare med sjukbidrag har möjlighet att återgå till den gamla arbetsplatsen. Jan Bergqvist utropade när han här inledningstalade: Äntligen! och frågade varför lagändringen har dröjt så länge. Han gav själv svar på den frågan när han gjorde mycket häftiga utfall inte bara mot riksdagen utan — Nr 51 också mot tidigare regeringar, såväl socialistiska som andra. Till slut Torsdagen den konstaterade dock också herr Bergqvist att detta förslag är positivt och att — 13 december 1979 denna fråga ändå blir löst. Riksdagen har, som tidigare sagts, flera gånger, bl.a. redan 1975, uttalat Anställningsskydd sig positivt för att vi skulle komma fram på detta område. Riksdagen för långtidssjuka, framförde då skriftligen dessa synpunkter till den dåvarande arbetsmark = m.m. nadsministern i den socialdemokratiska regeringen. Men det dröjde fram till 1977 innan det gavs direktiv till anställningsskyddskommittén att ta itu med denna fråga. Sedermera har också arbetsmarknadsutskottet påpekat att denna fråga bör tas med förtur, vilket nu också har skett. synpunkter att vi skulle gå ännu snabbare fram kan man känslomässigt instämma i. Problemet är bara att vi så många andra gånger i denna kammare har påtalat att det inte är bra att vi lagstiftar med ett ikraftträdande som ligger alltför nära klubbslaget här i kammaren. Det är någonting som Jan Bergqvist i egenskap av ledamot av konstitutionsutskottet också har instämt i. Utskottet har avvisat kommunistmotionen om att de förtidspensionerade skall omfattas av anställningsskyddslagen. Vi har sagt att man inte kan bortse från den principiella skillnaden mellan sjukbidrag och förtidspension. Hel förtidspension bygger ju på en mer långsiktig bedömning att vederbörande saknar arbetsförmåga. Jag vill också framhålla att det görs en mycket stor satsning på rehabiliteringssidan. Skulle vi bifalla det yrkande som vpk här ställer, blir det fråga om en utomordentligt stor volym. Hur stor den blir har inte ens vpk-motionen gett besked om. Det finns ett problem till, som inte heller har tagits upp. Det är vikariesituationen, som skulle bli i det närmaste helt ohållbar. Vad som skulle bli den enes trygghet skulle naturligtvis i allra högsta grad betyda otrygghet för den andre. Slutsatsen är att vi från utskottets sida är glada över att detta förslag har kommit fram och att det blir ett snabbt ikraftträdande av denna reform. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det kom till sist, det som egentligen är grundvalen för avslagsyrkandet. Det gäller en för stor grupp och det är för kostsamt — det är vad man kan utläsa av det Elver Jonsson säger. Sedan kommer han med ursäkten att det är vikarier som drabbas. Jag är mycket väl medveten om att det är så. Men hur vill Elver Jonsson lösa problemet? Skall vi låta det gå ut över dem som är handikappade och dem som har det svårt på arbetsmarknaden? Det är alltså dessa som får bära konsekvenserna av förslaget. Det går också att lösa problemet med vikarier. Det är ett mindre problem än att människor ställs utanför vår arbetsmarknad och slussas in i förtidspensioneringen. Därmed ställs de utanför i stort sett hela samhällslivet, men det är tydligen det alternativ som Elver Jonsson och arbetsmarknadsutskottet väljer i detta läge. Egentligen har man väl inte ägnat många 127 tankar åt handikapporganisationernas propåer om att detta system skall reformeras. Det intrycket får man när man lyssnar till vad Elver Jonsson säger, för han reser sådana hinder att det vi pekar på i motionen nästan verkar ogenomförbart. Jag vill verkligen vädja till Elver Jonsson att tänka över vad arbetsmarknadsutskottet egentligen säger om detta. Skall vi inte värna om dem som har det svårast på arbetsmarknaden i dag och stifta lagar och regler så att de kan komma in där? Sedan får vi ta itu med att lösa nästa problem.
Herr talman! Det är beklämmande att höra Elver Jonsson tala här. Honom bekommer det inte det minsta att åren har gått och att många människor har råkat illa ut på grund av att frågan har förhalats. Lika väl som jag talade om att jag var beredd till självrannsakan i olika sammanhang tycker jag att Elver Jonsson möjligen kunde fundera över om inte också han har ett ansvar i denna fråga. Speciellt tänker jag på 1977, när Elver Jonsson röstade mot socialdemokraternas krav på en förtursbehandling av frågan om de långtidssjukas anställningsskydd. Det var djupt beklagligt att man på det sättet hindrade en tidigare lösning av frågan. Jag är förvånad över att Elver Jonsson inte har uppfattat vilket missnöje som finns ute bland de långtidssjuka och bland dem som jobbar med rehabilitering, över att tiden har fått gå utan att någonting har hänt. Att sedan efter fem år förklara sig mycket nöjd är att ha väldigt små anspråk. Jag tog upp detta med tanke på att om det kan gå till så som har skett i detta fall är det mycket möjligt att det finns andra fall där vi i riksdagen har gått fram för sakta. Det borde vara en tankeställare för oss. Vi borde göra allt vi kan för att angelägna frågor så snabbt som möjligt skall komma till beslut.

Herr talman! Visst kan vi rannsaka vad vi har missat under årens lopp, det har såväl herr Bergqvist som andra gjort. Och jag kan instämma i att vi naturligtvis kunde ha varit raskare. Men om detta har berott på att flera regeringar har missat en del tåg skall vi självfallet inte ha en stor palaver om att detta kan hänga på några dagar. Vi fick propositionen omkring den 1 november. Vi har behandlat den i utskottet så raskt det har gått, och vi har också gått Jan Bergqvist till mötes i hans motionsyrkande. I dag är vi beredda att fatta beslutet, och reformen skall gälla från den 1 januari. En annan sak som är intressant i fråga om denna anklagelse från Jan Bergqvist gentemot mig som utskottsordförande är att han inte fått sina partikamrater i utskottet med sig. Vi har gjort samma bedömning, nämligen "att det är angeläget att få fram reformen, och den 1 januari är när den tidigast kan träda i kraft.
Herr talman! Min invändning gäller inte i första hand frågan om att Torsdagen den använda den speciella undantagsbestämmelsen om omedelbart ikraftträdan 13 december 1979 de. Däremot frågar jag: Varför skall man inte i detta anställningsskydd inbegripa alla dem som vid årsskiftet har anställning? Det finns inga Anställningsskydd lagtekniska hinder eller några principiella invändningar. Det är bara att — för långtidssjuka, bestämma sig för att reglera det så. Och med tanke på att riksdagen under flera år har haft den principiella uppfattningen att långtidssjuka bör ha anställningsskydd vore det naturligt att ta med alla. Att utskottet ändå gör en klar markering i sin skrivning beträffande det mer långsiktiga problemet är bra. De människor som fortfarande har anställning under 1980 och kanske 1981 skall inte kunna sparkas ut med stöd av gamla regler. På denna punkt är utskottsskrivningen en klar förbättring av propositionens förslag. Och jag tar väl inte alldeles fel om jag förmodar att den socialdemokratiska gruppen i utskottet har varit aktivt pådrivande för att få fram den skrivningen. Jag inbillar mig ändå att mina partivänner har arbetat i min riktning. Att de sedan är i minoritetsposition och inte kan få precis som de vill, som en majoritet kan, är en annan sak. Elver Jonsson kan tyvärr aldrig komma ifrån sitt eget mycket stora ansvar när han 1977 med berått mod röstade emot en förtursbehandling av den här frågan. Hade han handlat annorlunda den gången skulle de långtidssjuka ha haft sitt anställningsskydd för länge sedan.
Herr talman! Elver Jonsson vill tydligen inte beröra frågan om hur det egentligen går med dem som har det svårt på arbetsmarknaden, som de handikappade. Det gäller ju dem som slås ut — och som har anställning. De som inte har jobb berörs ju inte direkt av den här lagen. Är det inte så, Elver Jonsson, att om man bara undantar dem som får sjukbidrag och inte dem som förtidspensioneras så uppstår faran att alla instrument i samhället snabbt pressar på mot en förtidspensionering av dessa människor? Då hamnar man ju i samma läge igen, att de skiljs från arbetsmarknaden. Det är väl ingen tillfällighet att arbetsköparna i dag säger upp dessa personer? Det gör de väl inte för ro skull eller bara därför att de har den rätten, utan därför att de vill bli av med dem? Vad vi vill är att ta bort rätten för arbetsköparna att bli av med dessa människor. Men det vill tydligen inte Elver Jonsson göra. Han hade invändningar i sitt första inlägg som tydde på det. Vi skall väl hjälpa dem som är handikappade och har det svårt? Varför skall vi då ha en lagstiftning som erbjuder arbetsköparna i bestämda områden ilandet—i glesbygden, där arbetsmarknadsläget är svårt — möjligheter genom att proklamera: Här förtidspensionerar vi och löser arbetsmarknadspolitiken på det sättet. Det är ju detta det handlar om i dag. Det kommer uppgifter från bygd efter bygd att det blir lätt att förtidspensionera — här skall problemen 129 lösas. Och då pressas människorna in i den situation som jag beskrivit. Vill inte Elver Jonsson göra någonting åt det?

Herr talman! Jag har begärt ordet i efterhand, närmast med anledning av de slängar som Elver Jonsson gav i sitt anförande åt den tidigare socialdemokratiska regeringen och dess verksamhet på det här området. Jag vill då säga att en ändring i lagen om anställningsskydd så att de anställda som erhållit sjukbidrag inte skall kunna sägas upp från sin anställning bara därför att de erhållit sjukbidrag har varit, som tidigare framhållits, ett socialdemokratiskt krav som vi drivit sedan flera år tillbaka. Vi i den socialdemokratiska gruppen i arbetsmarknadsutskottet är tillfredsställda med att frågan nu får sin lösning. Men det betyder inte att vi är tillfredsställda med takten i behandlingen av dessa våra krav. Lagen om anställningsskydd fick sin praktiska tillämpning den 1 juli 1974, och det är kanske milt uttryckt, om man säger att de flesta arbetsgivare och deras organisationer var mycket kritiska till lagens tillkomst. Men när lagen genomförts blev det rättning i ledet inom arbetsgivarvärlden, och man studerade särskilt vilka fortsatta möjligheter det fanns för arbetsgivaren att ensidigt häva anställningen. Samtidigt med tillkomsten av lagen om anställningsskydd inrättades inom sjukförsäkringssystemet delvis nya principer för försäkringskassornas möjligheter att utanordna sjukbidrag till långtidssjuka. Detta innebar exempelvis att sjukbidrag vid sjukdomsfall med lång konvalescenstid blev mera vanligt som en ren utbetalningsadministrativ åtgärd. I dessa fall gavs sjukbidrag i stället för dagsjukpenning, därför att det var mera praktiskt för de långtidssjuka. Som en följd härav fick vi här i landet en ganska stark ökning av antalet sjukbidragsfall. Men därvid inträffade också att antalet arbetsgivare som trängtade efter att kunna säga upp en anställd som var långtidssjuk blev allt större. Troligtvis fick arbetsgivarna en uppmaning från arbetsgivarorganisationerna. Så kunde vi se att stora företag som Volvo började tillämpa en generell uppsägning av anställda med sjukbidrag. Då ansåg vi att det var tid att ändra lagen, så att uppsägning av långtidssjuka kunde hindras. Jag vill erinra Elver Jonsson om att den socialdemokratiska regeringen planerade att redan 1977 införa nya lagbestämmelser, men när regeringsansvaret övergick till de borgerliga drog det hela ut på tiden, så att reformen inte är klar att realisera förrän nu — sedan socialdemokratin i denna fråga så att säga har drivit borgerligheten framför sig. Varför har det då varit så segt? Jag tror att detta beror på att samtliga borgerliga partier talar om behovet av en översyn av lagen om anställningsskydd med utgångspunkt i att arbetsgivarna vill ha en uppluckring av lagen. Då en översyn av lagen om anställningsskydd har motiverats med att det måste bli en uppluckring har socialdemokratin alltid sagt nej. I stället har vi hävdat att vi måste fylla igen de luckor som kan finnas i lagen när det gäller individens rätt till anställningsskydd. I fråga om sjukbidrag har det funnits en sådan lucka som nu, på vårt Nr 51 initiativ, täpps till. Det är tillfredsställande. Det finns säkerligen flera luckor Torsdagen den som man har anledning att se på framdeles. 13 december 1979 Beträffande frågan om dem som redan har sjukbidrag anser vi att utskottets skrivning klargör och riksdagen nu som lagstiftare slår fast, att har Anställningsskydd en arbetsgivare känt till att en anställd i mer än en månad haft sjukbidrag, är för långtidssjuka, arbetsgivaren förhindrad att tillgripa uppsägning enbart på grund av m.m. sjukbidraget. Detta kan man säga är en preskriptionsregel av samma karaktär som den som fanns i den ursprungliga propositionen om lagen om anställningsskydd 1974. Men regeln fanns även införd i den s.k. äldrelagstiftningen av år 1971. Vi tycker att detta är en tillräcklig, eller i varje fall en acceptabel, garanti för de sjukbidragsfall som redan finns här i landet. Herr talman!

Herr talman! Om vi bortser från takten — Jan Bergqvist har ju fördömt såväl socialistiska som andra regeringar, medan Sune Johansson säger att den socialdemokratiska regeringen hade en planering — kan man möjligen fråga sig om förändringen var så enkel som socialdemokraterna säger i dag här i kammaren. Varför lät man då ett helt år gå utan att göra någonting åt saken? Men bortsett från den debatten kan jag konstatera att både Jan Bergqvist och Sune Johansson är tillfredsställda med att vi får ett reformförslag, som kan vinna kammarens bifall här i dag. Låt mig också säga att hela arbetsmarknadsutskottet står bakom de förändringar som har skett i utskottet, som har gått den ena motionen till mötes. Herr talman! Låt oss gå till beslut, så att Svensk författningssamling beträffande lagen om anställningsskydd kan komma ut i sådan tid att lagen också kan gälla från den tidpunkt som utskottet på propositionens förslag har ställt sig bakom.
Herr talman! Jag tog upp en diskussion om riksdagens arbetsformer. Kan vi påskynda vår behandling av frågorna, så att människor som behöver reformer inte skall få vänta onödigt länge? Det visar sig att Elver Jonsson inte på någon punkt är beredd att gå in i en diskussion av det slaget. Han försöker i stället att få det hela till att jag går ut med, så som han uttrycker det, häftiga anklagelser mot bl.a. socialistiska regeringar. Därmed försöker han komma ifrån det som Sune Johansson framhöll, nämligen att detta från början är ett socialdemokratiskt initiativ. 131 Vi har drivit den här frågan, men tyvärr har vi stött på borgerligt motstånd. Det blev en borgerlig regering 1976, och av den reform som hade kunnat vara i kraft den 1 januari 1977 blev intet. Tvärtom röstade Elver Jonsson mot det socialdemokratiska förslaget om en förtursbehandling. Sedan gick ytterligare ett år, och då var frågan så besvärande för er att ni tvingades godta den förtursbehandling som ni året innan hade röstat emot. Men då inträffar det att den ansvarige folkpartiministern plötsligt känner av påtryckningar från moderaterna och från arbetsgivarna. Den proposition som var planerad till den 30 mars 1979 fördröjs först till juni, sedan till den 30 oktober för att slutligen inte komma förrän den 11 november. Det är inget tvivel om att de borgerliga här har förhalat, fördröjt och försenat. Det är beklämmande att Elver Jonsson inte är beredd att gå till självrannsakan.
Herr talman! Det lönar sig naturligtvis inte speciellt mycket att tala om det som kanske borde ha skett men inte skett. Men jag vill ändå tillbakavisa Elver Jonssons påstående att man från den dåvarande socialdemokratiska regeringens sida skulle ha betraktat den här frågan så att säga med slöa ögon. Tvärtom har vi varit pådrivande. Det vet jag av egen erfarenhet, eftersom detta var den första frågeställning jag tog upp här i riksdagen i samband med en fråga till dåvarande biträdande arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon om just rätten till anställningsskydd för människor med sjukbidrag. Vi hade vid en senare överläggning, redan i januari 1977, kontakter med löntagarorganisationerna för att klara ut hur det hela skulle se ut. Det har väl ändå, såsom Jan Bergqvist har framhållit, under de år som gått sedan dess funnits många tillfällen för bl.a. folkpartiet och Elver Jonsson att ställa upp för det här förslaget från socialdemokratins sida. Jag vill bara konstatera att så inte har skett, förrän i dag — och det borde Elver Jonsson kunna erkänna. Hur man än räknar har ju folkpartiet haft regeringsansvaret under ett större antal år under den tid då den här frågan varit aktuell än socialdemokratin hade.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att inledningsvis konstatera att det uppenbarligen är så att jämställdhet mellan kvinnor och män är en fråga för kvinnor. I varje fall ger talarlistans massiva övervikt för kvinnliga talare det Nr 51 intrycket. Jag tycker att det är synd. Jämställdhet mellan kvinnor och män Torsdagen den berör i lika mån män som kvinnor och kommer att kräva förändringar i den traditionella såväl manssom kvinnorollen. Jag är för min del helt övertygad om att jämställdhet också innebär positiva förändringar för både män och Herr talman! I regeringsförklaringen sägs det att en utvidgad lag om jämställdhet i arbetslivet skall läggas fram, detta som ett led i det målmedvetna arbete för att främja jäms älldhet mellan kvinnor och män som regeringen avser att driva. Det behövs åtgärder på många områden för att främja utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män. På arbetsmarknadens område är bristen på jämställdhet uppenbar och här finns samtidigt möjligheter till ett konstruktivt jämställdhetsarbete. För att stödja detta arbete behövs smidiga instrument, och den reform som riksdagen nu skall ta ställning till ser regeringen som en betydelsefull och nödvändig åtgärd för att skapa förutsättningar för jämställdhet i arbetslivet. Riksdagen har redan antagit en lag som förbjuder könsdiskriminering i arbetslivet, och det är ett viktigt framsteg i sig. Jag anser dock att en sådan förbudslag inte är effektiv förrän den kompletteras med bestämmelser om aktiva åtgärder. Jag skall strax återkomma till varför. Låt mig först redovisa varför regeringen så snabbt lade fram det fullständiga lagförslaget — som är i det närmaste identiskt med det förslag som statsrådet Winther lade fram under vårsessionen. Den begränsade lag som antogs då beslutades träda i kraft den 1 januari 1980. Det är självfallet inte lyckligt att med kort tids mellanrum var för sig låta två lagar som har ett mycket nära samband med varandra träda i kraft. Det innebär svårigheter att hantera lagstiftningen administrativt och också svårigheter vid den praktiska tillämpningen av den ute på arbetsplatserna. Denna uppfattning delades av arbetsmarknadens parter vid de överläggningar som jag haft med dem innan jag lade fram propositionen. Eftersom reglerna mot diskriminering hör ihop med reglerna om aktivt jämställdhetsarbete får ikraftträdandet konsekvenser för lagens tillämpning. På sikt kan det ibland vara mer verkningsfullt att göra konkreta jämställdhetsprogram i företaget — enligt lagens regler om aktiva åtgärder — än att åberopa paragraferna om könsdiskriminering och ta itu med individuella fall av könsdiskriminering. Därför är det olämpligt att lagstiftningen träder i kraft i två steg. Jämställdhetsombudsmannen är, som jag ser det, också oerhört viktig för att just vägleda och stödja enskilda och svaga grupper i diskrimineringstvister. Ombudsmannen skulle — om inte hela lagen trädde i kraft samtidigt — komma in i bilden i ett stadium då förbudsreglerna redan trätt i kraft och börjat tillämpas. Det är viktigt att just enskilda får ett gott stöd i ett inledningsskede; detta har betydelse för andras tilltro till lagens möjligheter att hjälpa dem i en diskrimineringssituation. Förbudet mot könsdiskriminering innebär att även människor som inte har en fast position på arbetsmarknaden skyddas. Det gäller personer som söker 13. sin första anställning, som inte är fackligt organiserade än och kan åberopa de vanliga skyddsreglerna för sin anställning. Det kan gälla kvinnor som under många år arbetat i hemmet och är ovana och osäkra i en anställningssituation. Det kan gälla ungdomar, som kanske vill ge sig in på något otraditionellt yrkesområde, och det kan gälla andra svaga grupper, där det faktum att en person är man eller kvinna i kombination med att hon eller han tillhör en speciell grupp, t.ex. invandrare, blir anledning till en diskriminerande behandling. Jag anser att de regler som antogs av riksdagen under vårsessionen förstärks betydligt genom den institution för lagens uppföljning som ryms i det fullständiga lagförslaget. För grupper med starkt fackligt eller annat stöd och enskilda som har möjligheter att själva agera för sin sak kan enbart reglerna om förbud mot diskriminering vara tillräckliga för att få rättelse. Men för svaga grupper, och särskilt då när de är arbetssökande, krävs ett gediget stöd, någon att vända sig till. Men enbart förbudsregler löser inte de strukturella jämställdhetsproblemen på arbetsmarknaden. Visserligen finns redan många goda intentioner och praktiska försök att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden, att öppna vägar för män och kvinnor att arbeta även i otraditionella yrken, att ändra könsskillnaderna i arbetslivets hierarki, att förbättra möjligheterna för män och kvinnor att kombinera förvärvsarbete med barn och hem. Men i detta långsiktiga arbete måste vi anstränga oss betydligt mer för att verkligen nå resultat inom överskådlig tid. Jag har vid flera tillfällen sagt att utan ett aktivt arbete av arbetsmarknadens parter finns det inte stora utsikter att göra framsteg i jämställdhetsarbetet. Därför är det glädjande att arbetet inom ramen för de olika jämställdhetsavtalen nu tycks börja komma i gång på allvar. Men det arbete som arbetsmarknadens parter satt i gång måste kompletteras med åtgärder från samhällets sida. Även om ambitionerna är goda så dröjer de konkreta framstegen. Det räcker inte att samhället förbjuder könsdiskriminering i det läget. Det aktiva jämställdhetsarbetet måste också stimuleras och drivas på. De framåtsyftande regler som föll bort i den föregående riksdagsbehandlingen skall stödja den delen av arbetet. Jag ser därför det utvecklande arbetet som det på sikt helt avgörande för om vi skall lyckas skapa jämställdhet i arbetslivet eller inte. Lagen är dock i den delen dispositiv och lämnar åt parterna på den avtalsreglerade delen av arbetsmarknaden att själva svara för arbetet. Vissa av arbetsmarknadens parter är fortfarande kritiska till den del av reformen jag nu lagt fram. Man jag vill understryka att de kollektivavtal som redan finns eller kommer att träffas skall tillmätas sådan betydelse att de inte endast tar över lagen utan också blir avgörande för praxis vid lagens tillämpning även utanför det kollektivavtalsreglerade området. Jag är övertygad om att den utformning som lagen nu får på inget sätt kommer att försvåra parternas arbete; det blir tvärtom ett instrument som tillsammans med redan etablerade arbetsformer kommer att öka möjligheterna att arbeta flexibelt och praktiskt. Jag vill understryka att det enligt propositionen framför allt är den del av Nr 51 arbetsmarknaden som inte täcks av avtal som kommer att beröra 13 december 1979 verksamhet inriktad på denna del av arbetsmarknaden när det gäller de Vid det här laget förutsätter jag att alla missförstånd om att lagen skulle innebära könskvotering — dvs. att könstillhörighet skulle gå före formella meriter — är ur världen. Vad som sägs i reglerna om de aktiva åtgärderna är att arbetsgivaren skall bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdheten. Det innebär att arbetsgivaren — med hänsyn till sina resurser och andra omständigheter — skall se till att arbetsförhållandena lämpar sig för både kvinnor och män. Arbetsgivaren skall också främja en så jämn fördelning som möjligt mellan kvinnor och män — han skall se till att båda könen kan söka lediga anställningar och t.ex. att båda könen får utbildning och så småningom kan fördela sig jämnare på skilda typer av arbeten och inom olika kategorier arbetstagare. Det är inte fråga om att kvotera in det underrepresenterade könet — det är fråga om att komma ifrån slentriantänkandet och onödiga hinder för kvinnor eller män att få det arbete de önskar och har förutsättningar för. På sikt är detta åtgärder som inte bara främjar individens möjligheter att utvecklas och trivas i arbetslivet utan också kommer samhället till godo i form av mindre arbetslö het, större utnyttjande av mänskliga resurser och större förutsättningar för jämställdhet på andra samhällsområden. Jämställdhet mellan kvinnor och män är det mål som riksdagen slagit fast och regeringen strukit under vikten av. Vi måste försöka hitta metoder att nå dit. Lagar på ett område, som präglas av fördomar och traditionella attityder, kan bara utgöra en ram för det arbete som måste bedrivas överallt. Det krävs många olika åtgärder för att ta steg framåt mot jämställdhet. Det var också jämställdhetskommittén enig om i sitt förslag till nationell handlingsplan som nu är ute på remiss och som jag avser att förelägga riksdagen i vår. Det är bredden i arbetet som kommittén stryker under i sitt betänkande. Att arbetslivet är ett av de områden som är centrala och där många åtgärder är nödvändiga framgår också klart. Därför är en fullständig jämställdhetslag för arbetslivet — även om den bara är en av många reformer som är nödvändiga — av grundläggande betydelse för det fortsatta arbetet.

Herr talman! Under våren 1979 upplevde ju den folkpartistiska minoritetsregeringen ganska många nederlag här i riksdagen. Det mesta tog man med ro. Man sade ungefär så här: Ja, det är ju bara smärre justeringar som riksdagen nu har gjort i det som huvudsakligen ändå var folkpartiförslag. Men på en punkt avvek reaktionen märkbart, och det gällde jämställdhetslagen. När folkpartiregeringen bara fick igenom halva sitt förslag så tog man det mycket hårt. Jag tror inte att det är någon överdrift att påstå att det var den här förlusten 137 som fick luften att gå ur folkpartiets hela planering för valrörelsen. Man hade ju tänkt göra ett stort nummer i valrörelsen av det här jämställdhetsombudet. Man hade ju, vilket är en inofficiell hemlighet, redan utsett en medlem av folkpartiregeringen som skulle få uppdraget, och såvitt jag förstår även efterträdaren till henne i regeringen. Grämelsen ledde till handlingsförlamning i folkpartiet. Men det här nederlaget i riksdagen ledde också till att man behandlade riksdagsbeslutet väldigt nonchalant. Folkpartiregeringen föreslog ju själv under våren 1979 en lag som inkluderade ett jämställdhetsombud och en jämställdhetsnämnd, och man föreslog att detta skulle börja fungera från den 1 januari 1980. Man sade också att denna lagstiftning skulle föregås av en informationskampanj, så brett upplagd att den även skulle kunna nå ut till våra invandrargrupper. Man talade om kompletteringar av processregler och annat, som allt skulle hinna göras under sommaren och hösten. Men det var tydligen så att grämelsen över riksdagsförlusten var så stor, att man lade detta viktiga arbete åt sidan, även det som egentligen var en nödvändig uppföljning av riksdagsbeslutet. Det hände väl — det skall jag i och för sig erkänna — att vi socialdemokrater under den s.k. jämviktsriksdagen ibland gnisslade tänder när vi fick en riksdagsförlust. Men den socialdemokratiska regeringen obstruerade inte mot riksdagsbeslut, som jag vill påstå att folkpartiregeringen i det här fallet gjorde. Det är självklart att vi skall återkomma till den här frågan i annat sammanhang. Dessutom är det faktiskt så, att genom den här förskjutningen i tiden tillåts arbetsgivare att fortsätta att diskriminera män och kvinnor ytterligare ett halvår. Och hur ett parti som anser att det här är en av de allra viktigaste frågorna med vett och vilja försätter sig i den situationen, det kan man ju fråga sig. Sedan försöker man både i propositionen och i utskottsbetänkandet hänvisa till parterna — det gör nu också Karin Andersson — och ta dem som ursäkt för den här förskjutningen i tiden. Jag har talat med folk från LO som var med vid diskussionen i fråga, och de är mycket förvånade över de skrivningar som föreligger på den här punkten. Herr talman! Det kommer i dag att bli mycket intressant att se hur många av de män som svek folkpartiregeringen i våras som nu har rättat in sig i leden. De kan ju naturligtvis i så fall, om de ändrar sitt ställningstagande, hänga upp det på sakskäl, för det är ju så att det gamla jämställdhetsombudet i det nya förslaget från trepartiregeringen har blivit en jämställdhetsombudsman. I tidningarna i morse fanns en del artiklar om detta. Jag läste bl.a. om Elis Andersson, som påstås vika sig i omröstningen. Det står i tidningen att han har sagt att propositionen hos en bred allmänhet har blivit en testfråga kring hela jämställdhetsarbetet. Därför blir det enligt Elis Andersson nödvändigt att acceptera ett dåligt förslag för att komma vidare. Jag skulle vilja fråga Elis Andersson var han har mött denna breda allmänhet. Jag tror snarare att det är så att vissa borgerliga politiker, som kanske har dålig kontakt med vad som händer ute på arbetsplatserna, tror att Nr 51 detta med ombudsmannen och jämställdhetsnämnden är viktigt för jäm Torsdagen den ställdhetsarbetet. 13 december 1979 Moderaten Tore Nilsson var en annan av motståndarna i våras. Han har enligt andra tidningsuppgifter fått böja sig, eftersom Ola Ullsten har gjort — Jämställdhet meldenna fråga till en kabinettsfråga, alltså en för honom oerhört viktig fråga. — Jan kvinnor och män i arbetslivet, Är det så, kan man fråga, att folkpartiet deltar i regeringen enbart för att få igenom ett beslut om den här ombudsmannen och jämställdhetsnämnden? Jag vill i så fall påstå att det är ett väldigt högt pris som folkpartisterna får betala. Jag vill vädja både till Ola Ullsten och till andra att fundera bl.a. över vad moderaternas utfall mot den offentliga sektorn betyder av hot mot just jämställdhetstanken. Om det å andra sidan inte är för den här frågans skull som folkpartiet samregerar med moderaterna vill jag fråga varför man låter partipiskan vina över Tore Nilsson, Elis Andersson och andra. Hur omröstningen än slutar tycks det vara upplagt för att folkpartisterna skall avgå ur regeringen, antingen för att de faller på vad de betraktar som en kabinettsfråga eller för att de har fått igenom den fråga som de egentligen har som ursäkt för att samregera med moderaterna och som gör att de uthärdar den situationen. Det skall bli ganska intressant att följa diskussionen och att följa resultatet av omröstningen. Herr talman! Det står dåligt till med jämställdheten ute på mänga arbetsplatser. Det har Karin Andersson varit inne på, och i det avseendet håller jag med henne. Det är viktigt att det förhållandet ändras. Det är viktigt t försvinner. Det är viktigt att vi kommer till rätta med fördomar och gamla förlegade föreställningar om vad män och kvinnor passar för. Det är nödvändigt att vi gör det både med hänsyn till de enskilda människorna för att den diskriminering som förekommer av kvinnor ute i arbetsli att de skall kunna få de arbetsuppgifter som de själva egentligen helst vill ha, men det är också nödvändigt för att vi skall kunna klara av sysselsättningspolitiken på ett bra sätt. Men dessa problem löser man inte genom att bygga upp en byråkratisk apparat av det slag som nu föreslås. De problemen löser man bara genom en framsynt sysselsättningspolitik, genom ett aktivt arbete ute på de enskilda arbetsplatserna, genom att man från samhällets sida ser till att de anställda och deras organisationer får möjligheter till ett medbestämmande och ett medinflytande ute på arbetsplatserna. I de här frågorna skulle regeringen kunna göra väldiga insatser för att lösa upp den be: rliga situation, den låsning av medbestämmandefrågorna och hela arbetslivslagstiftningen som vi nu har fastnat i. Herr talman! Marianne Stålberg kommer senare i sitt inlägg att redovisa det arbete med jämställdhetsfrågorna som de fackliga organisationerna står mitt uppe i och som Karin Andersson nyss berörde och berömde. Det är ett konkret arbete som når ut till de enskilda människorna, ett arbete som vi alla måste understödja. Men det gör vi inte genom att bygga upp en byråkrati av det här slaget. 139 Jag yrkar, herr talman, bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Det var mycket om regeringens interna arbete som jag fick reda på av Anna-Greta Leijon, men det skall jag inte kommentera. Först något litet om procedurfrågorna. Jag redogjorde i mitt första inlägg rätt utförligt för varför vi ansett det nödvändigt att låta hela lagen träda i kraft vid ett och samma tillfälle. Det var orsaken till att man samtidigt sköt på ikraftträdandet för den halva av lagen som riksdagen antog i våras. Jag behöver inte upprepa det. Hur den följdlagstiftning skall se ut som mycket riktigt skall komma är helt beroende av om den skall vara en följdlagstiftning till hela lagen eller bara bygga på diskrimineringsdelen. När det stod klart att regeringen skulle lägga fram förslag till en fullständig lag, var det meningslöst att lägga fram förslag om en följdlagstiftning för den halva riksdagen antog i våras och som man nu förutsatte inte skulle träda i kraft ensam. Men under den tid man avvaktade regeringens ställningstagande pågick arbetet på en följdlagstiftning i departementet och var långt framme, vilket man har nytta av nu, när vi igen står i situationen att vi skall lägga fram förslag om en följdlagstiftning. Jag kan inte ta åt mig någon kritik som gäller handläggningen längre tillbaka än den 12 oktober, när trepartiregeringen tillträdde. Det var också först då som det stod helt klart att regeringen beslutat sig för att lägga fram förslag om hela lagen. Då var det faktiskt för sent att arbeta fram en följdlagstiftning som tog sikte på hela lagförslaget. Tiden var så knapp att om man skulle lägga fram förslaget — som samtidigt innebar en framflyttning av ikraftträdandet av diskrimineringsdelen — så gällde det att skynda på allt vad vi kunde för att få fram förslaget i tid. Det är orsaken till fördröjningen när det gäller min del av handläggningen. Jag ville bara klargöra det. Jag tycker att det är meningslöst att gå i polemik i själva sakfrågan. Jag vet att vi har olika uppfattningar i den, och det skall vi ju också respektera att man kan ha. Därför vill jag inte polemisera om hur viktig lagen är. Jag vill bara ta upp en fråga, och den gäller Anna-Greta Leijons uttalande att LO inte känner igen det som står om arbetsmarknadens parter och deras inställning till ikraftträdandet. LO är dock bara en av organisationerna. Det finns andra organisationer på arbetstagarsidan och organisationer på arbetsgivarsidan. Det är riktigt att LO inte hade någon åsikt alls om detta, men alla andra organisationer hade en samfälld åsikt om det.

Herr talman! Det som Karin Andersson inledningsvis sade var egentligen en bekräftelse på vad jag påstod, nämligen att folkpartiregeringen inte på det sätt som den borde ha gjort följde upp riksdagens beslut. Karin Andersson sade bl.a. att följdlagstiftningen var beroende av om den skulle vara en följd enbart av en lag med diskrimineringsförbud eller av en lag med båda delarna av det ursprungliga lagförslaget i. Ja, självfallet. Men riksdagen fattade i Nr 51 våras beslut om att lagen skulle omfatta enbart diskrimineringen. Det var Torsdagen den regeringens skyldighet att följa upp det beslutet. Jag menar att man inte gjort — 13 december 1979 det på det sätt som vi hade kunnat förvänta. Och det leder i praktiken till att arbetsgivarna kan fortsätta att diskriminera, de arbetsgivare som Karin — Jämställdhet mel Andersson och andra talar så mycket om, de arbetsgivare som inte har — Jan kvinnor och tvingats till avtal genom att arbetstagargrupperna har krävt det. Det står i propositionen och i utskottsbetänkandet: ”Arbetsmarknadens parter har anslutit sig till bedömningen att lagen bör träda i kraft den 1 juli 1980.” Det talas inte om något undantag för LO, och LO är väl ändå, kan vi vara eniga om, den största av arbetsmarknadens parter. LO har vid dessa överläggningar framfört att det för LO var fullständigt likgiltigt när lagen trädde i kraft, eftersom man inte ville ha denna lagstiftning. Dessutom vill jag tillägga att jag vet att TCO visserligen har sagt ungefär som så att man gick med på att lagen trädde i kraft den 1 juli 1980 i stället för den 1 januari 1980. Men samtidigt har TCO också påpekat och strukit under att man egentligen inte vill ha denna lagstiftning alls. Det är ganska märkligt att på detta sätt ta yttranden, som arbetsmarknadens parter inte har gjort, till intäkt för att försvara en sak som egentligen inte borde försvaras — i varje fall kanske inte av Karin Andersson, som jag kan hålla med om inte kan ta ansvar för vad som hände under folkpartiregeringen. Denna sak får vi nog anledning att återkomma till senare.
Herr talman! Jag erkänner att det hade varit riktigare att skriva att samtliga parter på arbetsmarknaden utom LO har anslutit sig till denna bedömning. Det hade varit korrektare. LO hade nämligen ingen åsikt. Det sade jag redan i mitt första inlägg. Det gällde inte själva sakfrågan, alltså om man ville ha en lag eller inte. Det var inte detta jag frågade arbetsmarknadens parter om, eftersom regeringen redan hade bestämt sig. Jag frågade hur man bedömde möjligheterna att klara av ett ikraftträdande vid två tillfällen. Samtliga parter utom LO tyckte det var enbart till fördel om ikraftträdandet kunde ske på en gång.

Herr talman! ”Det kapitalistiska samhället bygger på ojämställdhet, det bygger på att ett fåtal lever av andras arbete. Hela den kapitalistiska arbetsprocessen tjänar kapitalägarna och har byggts upp som system för fåtalet att kontrollera de arbetandes arbete. Arbetslivet präglas av olikställighet och orättvisor. Kapitalismen kännetecknas av klassförtryck. Men kvinnorna intar inom varje socialt skikt en gentemot männen diskriminerad ställning. Att vara arbetslös och kvinna eller att vara lågavlönad och kvinna är att tillhöra de mest betryckta i klassamhället. Jämställdheten är inte blott en moralisk fråga, och begränsar sig inte heller till formell jämställdhet under rådande förhållanden. Kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män är en kamp för att öka gemenskapen och sammanhållningen bland de arbetande. Den bär i sin förlängning på kampen för ett samhälle där jämställdhet inte bara råder mellan könen, utan där klassförtrycket helt avskaffats. Jämställdhetskampen får aldrig enbart gälla att män och kvinnor skall utsugas under lika omständigheter utan måste gå vidare och avskaffa utsugningen över huvud taget. Detta är jämställdhetens förutsättning. Rörelsen för likhet mellan könen främjar denna kamp och är en dess nödvändiga beståndsdel, men den har också i det klasslösa samhället sitt nödvändiga mål. Under våra samhällsbetingelser är olikställigheten mellan könen i grunden kvinnoförtryck. Samhället präglas inte av könsdiskriminering, utan av kvinnodiskriminering. Men för att diskrimineringen av kvinnorna skall upphöra krävs ett samhälle utan klassdiskriminering. Det krävs ett samhälle där individerna verkligen ges lika möjligheter och förutsättningar. Det krävs ett samhälle där alla kan få ett tryggt och meningsfyllt arbete. Det krävs ett samhälle där barnomsorgen är fullt utbyggd. Det krävs ett samhälle med en verkligt fungerande kollektivtrafik och utbyggd samhällsservice. Det krävs ett samhälle där de krafter, som nu — inte minst av kommersiella intressen — ' sprider kvinnoförnedrande idéer, har besegrats. 147 De förändringar som krävs för att jämställdheten skall bli verklighet är stora, eftersom det nuvarande samhället bygger på principer som strider mot jämställdheten.” Herr talman! Jag har nu citerat ett avsnitt ur den motion vänsterpartiet kommunisterna väckt i anslutning till den proposition som nu behandlas. Jag har tagit mig friheten att läsa upp detta, dels för att texten på ett kort sätt beskriver det synsätt vi har haft på frågan, dels för att denna motion delades ut till kammarens ledamöter först i går. För många som ännu inte hunnit ta del av motionen är alltså enda möjligheten att ta del av vänsterpartiet kommunisternas mening i denna fråga att lyssna på debatten här i kammaren. Herr talman! Vi behandlar nu en proposition som har kommit till på grund av att riksdagen i våras inte till fullo godtog de förslag som då lades fram av den lilla folkpartiregeringen. Vad som hänt sedan dess är att vi haft ett val, folkpartiregeringen är ersatt av en trepartiregering och man tänker nu med det majoritetsförhållande som råder ändra riksdagens beslut från i våras. Från vpk har vi heller inte haft anledning att ändra vår uppfattning i denna fråga. Vi anser fortfarande att det är kvinnans rättigheter det är fråga om. Vårt lagförslag heter alltså Lag mot kvinnodiskriminering i arbetslivet. Det står absolut inte i motsättning till vårt lagförslags 1 §, som lyder: ”Män och kvinnor skall ha lika rätt till arbete och utbildning inom arbetslivet samt ha lika arbetsvillkor.” Det är ju faktiskt så att det är kvinnorna som i dag diskrimineras i arbetslivet. Det är kvinnan som har lägre lön. Det är kvinnan som inte får samma möjligheter till utbildning som mannen. Det är kvinnorna som saknas på höga chefsposter, det är kvinnorna som sorteras bort när de söker jobb, just för att de är kvinnor. Det är kvinnorna som återfinns inom ett fåtal yrken etc. Listan på olika faktorer som diskriminerar kvinnan kan göras lång. Vi anser också fortfarande att det är betänkligt att föra in en lagparagraf som 6 §, där underrepresenterat kön skall ges en positiv särbehandling, just för att den kan få effekten av en bumerang mot kvinnan och kvinnans möjligheter på arbetsmarknaden. Vi vet alla att i dag har vi en stor arbetslöshet i det här samhället. Företag lägger ned sin verksamhet eller tillämpar anställningsstopp och litar till den s.k. ”naturliga avgången” för att minska arbetsstyrkan. Vi har alltså i dag inte en situation där kvinnorna har stora möjligheter att tränga in på nya arbetsområden, inom nya yrken. Vi har parallellt med denna situation en arbetslöshet som alldeles speciellt drabbar ungdomen och kvinnorna. Vi har också en dold arbetslöshet bland kvinnorna. Många kvinnor skulle söka ett jobb om de inte insåg det hopplösa i dagens situation. Enligt jämställdhetskommitténs undersökning av hemarbetande vill ca 70 70 av de hemarbetande kvinnorna, dvs. omkring 330 000 i åldrarna 20-59 år, ha ett jobb, men bara 10 96 av dessa har kontaktat arbetsförmedlingen och finns med i statistiken över arbetslösa. Även om vi från vpk naturligtvis anser att det vore önskvärt med en mera jämn könsfördelning inom vårdyrkena och andra kvinnodominerade yrken, så menar vi att i dagens läge, med nämnda förhållanden, får det effekten att kvinnornas inträde på arbetsmarknaden ytterligare försvåras. Vi har därför Nr 52 inte med någon sådan skrivning i vårt lagförslag. Torsdagen den Vi tycker också fortfarande att en jämställdhetsnämnd kan vara berätti 13 december 1979 gad. Vi vill att denna nämnd, till skillnad från utskottets förslag, skall ha en majoritet från de fackliga organisationerna. Utskottet har inte i det Jämställdhet melbetänkande som lagts fram motiverat varför man inte kunnat bifalla detta, men utskottet skriver i betänkandet från maj månad att det överensstämmer väl med svensk rättstradition på andra liknande områden. Ja, tyvärr är det så. Nu skall ju denna nämnd enligt vpk:s förslag se till att lagen efterlevs. Vilka är det då som skall följa lagen? Jo, det är arbetsgivarna. Vi tycker därför att det är mera naturligt att nämnden får en majoritet från de fackliga organisationerna, med tanke på dessa förhållanden. När det gäller skadeståndsfrågan — vad som skall hända om man bryter mot lagen — står vpk också fast vid sitt tidigare förslag: Vi anser att skadestånd skall kunna utgå till facklig organisation som kan anse sig kränkt när en arbetsgivare bryter mot lagen. Det överensstämmer f. ö. också väl med svensk rättstradition på andra liknande områden. Herr talman! Frågan om jämställdhetsombud, eller som det nu heter jämställdhetsombudsman, är väl den fråga som diskuterats mest, både i debatten här i kammaren i maj månad och i debatter under valrörelsen. Vpk är motståndare till jämställdhetsombudsmannen. Jämställdhetsombudsmannen skall i första hand söka förmå arbetsgivare att frivilligt följa lagens föreskrifter, står det i lagtexten. Ja, den skrivningen visar på ett träffsäkert sätt den status de arbetsrättsliga lagarna har i vårt samhälle. Här är det inte fråga om att lag finns och att lag skall följas, utan här behövs en ombudsman som ”söker förmå” arbetsgivarna att frivilligt följa lagen. Jag tror inte att det är rätt sätt att få ökad respekt för de arbetsrättsliga lagarna. Vpk har i sin motion betydligt stramare skrivningar, och vi har också, som jag sade, föreslagit en facklig majoritet i jämställdhetsnämnden. Vad som behövs, både i den nu aktuella lagen och i andra arbetsrättsliga lagar, för att öka respekten och öka möjligheterna till efterlevnad är att fackets ställning stärks och att ekonomiska och andra sanktioner mot arbetsgivarna skärps. I debatten har framförts att denna jämställdhetsombudsman behövs för att klara jämställdheten på icke avtalsreglerade områden inom arbetslivet. Men nu är det ju så att det också på arbetsplatser där kollektivavtal inte är tecknat finns fackligt organiserade anställda. I de allra flesta fall beror frånvaron av kollektivavtal på arbetsgivaren, och de fackliga organisationerna för en hård kamp för att minska denna sektor. I vårens debatt här i kammaren om lagen nämndes också att förbättringar i lagen om facklig förtroendemans ställning skulle vara ett bättre sätt att underlätta arbetet på små arbetsplatser. Jag vill instämma i detta. Funnes rätten för de fackliga organisationerna att få tillträde till små arbetsplatser, skulle de fackliga organisationerna med de resurser de trots allt har och den spridning de har över hela landet kunna 149 arbeta med jämställdhetsfrågor och följa upp jämställdhetslagen på ett betydligt bättre sätt än vad en jämställdhetsombudsman med kansli i Stockholm kan göra. Funnes rätten för dem som väljs för fackliga förtroendeuppdrag att utöva arbete med jämställdhetsfrågor på arbetstid skulle detta också underlätta för dem som i dag inte har kollektivavtal och då inte heller jämställdhetsavtal. Herr talman! Jag har arbetat fackligt ganska länge i ett förbund som hör till de mera aktiva när det gäller jämställdhetsarbetet, nämligen Svenska industritjänstemannaförbundet, SIF. Vi hade redan i slutet av 1960-talet speciella kvinnoråd i varje förbundsavdelning. Vi hade också långt innan lag och avtal tillkom s.k. kvinnokontaktombud på många arbetsplatser. Först nu, när vi fått ett avtal, har dessa kvinnokontaktombud, eller jämställdhetsombud som de numera kallas, fått möjlighet att arbeta med dessa frågor på arbetstid. Först nu kan de alltså gå runt och prata med kvinnorna på sin arbetsplats och skapa opinion. Och det är just detta, rätten att när man har valts till ett uppdrag i sin fackliga organisation också ha praktisk möjlighet att arbeta med frågorna, som det funnits en stark opinion för och som kvinnorna slagits för på kongresser och fackliga möten. Man har krävt av sina fackliga organisationer att de skall driva dessa frågor i samband med samhällsfrågorna. Det är förbättringar i förtroendemannalagen man efterlyst, inte en jämställdhetsombudsman med kansli. För det är ändå på arbetsplatsen arbetet för jämställdhet måste bedrivas, inte i ett centralt kansli i Stockholm. På de arbetsplatser där det i dag inte finns kollektivavtal finns inte den rätten. Den fackliga organisationen kan där inte bedriva uppsökande verksamhet, om arbetsgivaren hindrar det. Inte heller kan de som på en sådan arbetsplats väljs till jämställdhetsombud aktivt arbeta med frågan, om arbetsgivaren inte medger det. Det är här vi behöver förstärkningar. Om nu som exempel SIF, som jag känner bäst till, med förbundskansli, förbundsavdelningar, jämställdhetsråd i de flesta förbundsavdelningar och valda jämställdhetsombud ute på klubbarna inte skulle klara detta arbete, beror det säkerligen inte på att förbundet inte vill eller inte kan utan på att det inte har tillräckliga resurser. Och då är det dessa som skall förstärkas. Regering och riksdag skulle då kunna lämna bidrag också till de fackliga organisationerna för en gångs skull och inte bara till arbetsgivarna. Arbetsgivarna får ju bidrag för att anställa kvinnor — varför inte ge facket bidrag till arbete med jämställdhetsfrågor? Först därefter kan det kanske bli aktuellt att pröva om det behövs en jämställdhetsombudsman, när facket fått möjligheterna och resurserna. Eller kan Eva Winther tala om för mig hur denna ombudsman skall arbeta? På vilket sätt skall hon nå ut på småarbetsplatserna om inte facket kan klara av det? Vpk är alltså inte för inrättandet av en jämställdhetsombudsman, och vi har inte heller med detta i vårt lagförslag. Herr talman! I regeringens proposition nämner statsrådet Andersson i sin föredragning jämställdhetskommitténs handlingsplan för jämställdhet mel lan kvinnor och män, Steg på väg . .. Låt mig också få anknyta till denna Nr 52 handlingsplan. Men först vill jag citera en annan sak i propositionen.

Enligt min åsikt kan man på goda skäl säga att det var den mest framåtsyftande och för det aktiva jämställdhetsarbetet väsentligaste delen av lagförslaget som föll bort.” Jag tror att Karin Andersson har fel här. Det är inte lagar ovanifrån som är mest betydelsefulla när det gäller jämställdheten i arbetslivet, utan det är det arbete som görs ute på våra företag av de fackliga organisationerna och deras företrädare. Jag tycker att denna inställning hos statsrådet är att underkänna de fackliga organisationernas arbete och beteckna det som mindre viktigt och mindre betydelsefullt ur jämställdhetssynpunkt. Men vi vet ju — och det borde även statsrådet inse — att utan ett aktivt arbete på basplanet kommer vi inte någonstans vare sig med eller utan jämställdhetsombudsman och vackra lagtexter. Det är med aktivt arbete på basplanet vi kan åstadkomma något, utan en sådan onödig byråkratisering som det skulle bli med denna jämställdhetsombudsman. Vi har ju jämställdhetskommittén och enligt vårt förslag också en jämställdhetsnämnd. Däremot tycker jag, för att knyta an till jämställdhetskommitténs handlingsplan Steg på väg .

Herr talman! Den 30 maj diskuterade vi folkpartiregeringens förslag till lag om jämställdhet här i kammaren, ett förslag som var uppbyggt på två grundstenar. Det innehöll ett diskrimineringsförbud, som skulle sätta stopp för all diskriminering på grund av kön, t.ex. vid anställning, befordran och utbildning inom en arbetsplats. Förbudet skulle gälla för både arbetssökande och redan anställda. Det gav den som diskriminerats rätt att föra ärendet till domstol. I första hand skulle facket föra den enskildes talan. Men det fanns också en möjlighet att få hjälp av ett s.k. jämställdhetsombud. Den andra grundstenen i förslaget var ett krav på ett aktivt jämställdhetsarbete på alla arbetsplatser. Formerna för arbetet skulle fastställas i kollektivavtal. Facket och arbetsgivarna skulle själva fatta beslut om vilka metoder man ville använda sig av. Men lagen skulle också gälla — och det var viktigt — för arbetsplatser som inte omfattades av kollektivavtal. De fackliga avtalen skulle då tjäna som vägledning. Det fanns också med bestämmelser om jämställdhetsombud och jämställdhetsnämnd. Tyvärr halverades förslaget genom riksdagens bifall till en socialdemokratisk reservation, och vi fick enbart ett diskrimineringsförbud. Det blev en seger för de konservativa krafterna. Nu kommer trepartiregeringen tillbaka med förslag om att den i våras antagna lagen skall upphävas och med ett nytt förslag om lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Det förslaget är nästan identiskt med det tidigare lagförslaget. Jämställdhetsombudet har ändrat namn till jämställdhetsombudsman, och förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli i stället för den 1 januari 1980. Socialdemokraterna avvisar förslaget med i huvudsak två invändningar: 1. Det har inte inträffat något som ger riksdagen anledning att ändra sitt beslut om hur en jämställdhetslag bör utformas. 2. En förutsättning för att nå resultat i jämställdhetsarbetet är att det finns ett fackligt engagemang i de här frågorna. Jag kan hålla med om det senaste. Det är viktigt att facket arbetar för jämställdhet, och jag hoppas att de fackliga organisationerna mer och mer kommer att öka sitt engagemang i de här frågorna. Det är också därför som regeringen valt att låta de aktiva åtgärderna vara dispositiva. Men jag kan inte se att en lag skulle vara ett hinder för det fackliga jämställdhetsarbetet. Det har inte hänt något som gör det motiverat att ändra beslutet, säger socialdemokraterna. Ja, vi fick bara en halv lag. Vi fick ett diskrimineringsförbud, men det räcker inte. Vi har en uppdelad arbetsmarknad, en manlig och en kvinnlig. Kvinnorna har lägre löner och svårare att avancera. Det är högre arbetslöshet bland speciellt de unga kvinnorna. Pojkar som går verkstadstek nisk utbildning får snabbt jobb, medan flickorna får vänta ganska länge. Nr 52 Kvinnor med samma utbildning som män får lägre lön och har sämre Torsdagen den befordringsmöjligheter. 13 december 1979 Det händer också att arbetsförmedlingen glömmer bort att det finns t.ex. kvinnliga träarbetare på en ort när man skall anställa sådana arbetare i något — Jämställdhet mel företag. Man rekryterar arbetskraft, dvs. unga män, från Norrland, Finland och Danmark i stället för att ge arbetslösa kvinnor på orten jobb. under 20 år att delta i en tio veckors introduktionskurs och vände sig bara till pojkar. Det skedde i samförstånd med arbetsmarknadens parter och med länsarbetsnämnden. Flickorna glömde man bort. Det handlar om att bryta ner de höga vallar som fortfarande finns mellan mansoch kvinnodominerade yrken. Det handlar om att ute på varje arbetsplats anpassa arbetsförhållanden, rekrytering och personalpolitik så att de främjar jämställdhet på alla nivåer. Om vi kan angripa den bristande jämställdheten från olika utgångspunkter så ökar möjligheterna att nå resultat. Det är därför både diskrimineringsförbudet och de aktiva åtgärderna behövs. Det socialdemokratiska förslaget innebär också att de kvinnor och män som inte är fackligt anslutna inte kommer att få något stöd från en jämställdhetsombudsman om de vill föra talan mot diskriminering. Eftersom de allra flesta människor som inte har ett arbete inte helle medlemmar i facket, innebär det att stora grupper inte kommer att ha möjlighet att väcka åtal om diskriminering. De som drabbas hårdast är unga flickor, kvinnor som varit hemarbetande och inte minst invandrarkvinnor. Utskottsmajoriteten avstyrker därför socialdemokraternas motion. Vpk yrkar avslag på propositionen och lägger också denna gång fram förslag till lag mot kvinnodiskriminering. Med hänsyn till de synpunkter jag redan har redovisat och vad utskottet anförde i betänkandet AU 1978/79:39 har utskottet också avstyrkt vpk:s motion. Socialdemokraterna kritiserar regeringen för passivitet. Fakta är: Riksdagsbeslutet togs den 30 maj. Därefter började arbetet i departementet med förberedandet för ett ikraftträdande den 1 januari 1980. Efter valet fick vi en expeditionsministär. Det innebar att man inte kunde gå vidare till lagrådet med de nya förslagen. När det sedan slogs fast i regeringsförklaringen att regeringen skulle lägga fram ett förslag om en förstärkt lag om jämställdhet i arbetslivet var det helt klart att det vore olämpligt att skriva regler för och informera om en lag som man ännu inte vi e hur den skulle se ut, eftersom vi skulle föra debatt i riksdagen och ta ställning ännu en gång. Om detta var departementet och arbetsmarknadens parter överens, som Karin Andersson talat om tidigare. Jag menar att detta var rimligt. Anna-Greta Leijon hade tydligen inga sakargument att komma med i den här debatten, att döma av hennes inlägg. Det var mest spekulationer kring folkpartiet tt att reagera och handla, spekulationer som jag inte på något vis känner igen. Det är klart att vi blev besvikna i våras när inte hela jämställdhetslagen gick igenom. Vi hade väl trott, när socialdemokraterna 1 hade accepterat diskrimineringsförbudet, att vi också skulle få de icke socialistiska partierna att stödja vårt förslag om aktiva åtgärder. Låt mig bara säga att en väl fungerande jämställdhetslag är viktig för oss folkpartister, och det har vi fortsatt att arbeta för även efter riksdagens beslut i våras. När det gäller jämställdhetsombudet vill jag bara säga att Anna-Greta Leijon tydligen vet betydligt mer än jag. Men jag trodde faktiskt inte att Anna-Greta Leijon skulle referera till rykten och annat här i kammaren. Jag har redan talat om hur arbetet i departementet drevs när det gällde lagförslaget och att det ingalunda lades åt sidan. Så gör Anna-Greta Leijon stor sak av att ett framskjutande av ikraftträdandet till den 1 juli 1980 innebär ett halvt års ytterligare diskriminering av kvinnor och män i arbetslivet. Jag medeger att det är ledsamt att det inte gick att få fram ett beslut tidigare, men av de orsaker som jag har redovisat var det inte möjligt. Jag tycker bara att det är så fantastiskt att det är Anna-Greta Leijon som säger detta, som hör till ett parti som år efter år har avslagit folkpartiets motioner om försl ag till lag eller utredning om en lag mot könsdiskriminering. Ni har avslagit våra förslag 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 och 1975/76. Först den 18 augusti 1976 lade den socialdemokratiska regeringen fram ett förslag att jämställdhetskommittén skulle förutsättningslöst utreda frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män, och den fick i uppdrag att allsidigt och förutsättningslöst pröva frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering. Först den 21 oktober 1976, sedan vi hade fått en icke-socialistisk regering, fick kommittén i uppdrag att utreda möjligheterna att åstadkomma jämställdhet i arbetslivet och lägga fram förslag i samma syfte. Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus, Anna-Greta Leijon. Vi är glada över att ni till slut accepterade diskrimineringsförbudet, men vi beklagar att ni inte har anslutit er till vårt förslag om de aktiva åtgärderna. Alla krafter behövs för att driva jämställdhetsarbetet framåt. Demagogiskt skäll bara bromsar detta arbete. Herr talman! Det är ingalunda så att en jämställdhetslag löser alla problem för kvinnor på arbetsmarknaden. Men den är en del av en mångfald åtgärder som behövs. Jämställdhet kommer inte av sig själv. Vi måste aktivt arbeta för den. Men då handlar det inte enbart om yttre förändringar. Det gäller våra grundläggande värderingar. Det kräver arbete också med den egna personligheten. Och det upplevs som farligt och skrämmande. Det är delvis därför, herr talman, som jämställdhetslagen väcker så stort motstånd. Låt mig säga några ord till Marie-Ann Johansson, som ställde några frågor om jämställdhetsombudet. Vi menar att jämställdhetsnämnden, om det inte finns något jämställdhetsombud, kommer att hänga i luften. Jämställdhetsombudet skall vara opinionsbildare och pådrivare och skall i första hand arbeta med frivilliga åtgärder men också ha möjlighet att vända sig till nämnden för att försöka trycka på i olika frågor. Nämnden skall kunna utdöma ett vite om arbetsgivaren inte försöker uppfylla syftet med de aktiva åtgärderna. Marie-Ann Johansson pekar vidare på att det i rubriken till vpk:s lag heter ”Lag om kvinnodiskriminering”, inte ”Lag om jämställdhet”, men framhål ler att det inte är någon motsättning mellan vpk:s rubrik och målsättnings Nr 52 paragrafen, där det talas om jämställdhet både för kvinnor och för män i Torsdagen den arbetslivet. Jag tycker nog att det finns en sådan motsättning. Att införa en 13 december 1979 ttningar. Jämställdhet mel Vi tycker att det skulle innebära en allvarlig inskränkning i våra strävanden — lan kvinnor och efter jämställdhet, som ju innebär att vi vill ge kvinnor och män lika — män i arbetslivet ; mot våra grundläggande målsä möjligheter och lika ansvar. Vi vill bryta ner de könsfördomar som ännu präglar vissa delar av samhället. För att vi skall kunna göra det krävs det en förändring både av mansoch av kvinnorollerna.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

Herr talman! Eva Winther skulle kanske ha lyssnat litet bättre när jag talade.

Jag ställde till Eva Winther frågan hur hon och hennes parti, som så till den grad har lagt sig vinn om denna fråga, kunnat medverka till detta.

Regeringen har skyldighet att rätta sig efter de beslut som har fattats i kammaren. Eva Winther säger att man inte visste hur lagen skulle se ut och att man därför inte kunde utföra detta uppföljningsarbete. Jo, man visste mycket väl, Eva Winther, vilket beslut som hade fattats i kammaren, och det var regeringens uppgift att se till att det beslutet kunde verkställas på ett bra sätt. Vi ägnade ganska lång tid i våras åt att diskutera förhållandena ute i arbetslivet, och Marianne Stålberg kommer att från vår sida redovisa det arbete som arbetsmarknadens parter, LO och TCO, bedriver när det gäller jämställdhetsfrågan. Det är dåligt beställt med jämställdheten i många avseenden, Eva Winther. Men det är min övertygelse att man inte löser dessa problem genom en byråkratisk apparat, utan att vi löser dem genom en bra sysselsättnings politik.

Jag menar att det är beklagligt att folkpartiet så har fastnat i den här frågan om jämställdhetsombud och jämställdhetsnämnd att man inte ser de andra, större problemen.

Herr talman! Ja, Eva Winther tyckte att det fanns en motsättning i vårt förslag till Lag mot kvinnodiskriminering i arbetslivet, som vi kallar det, och dess 1 §: Män och kvinnor skall ha lika rätt till arbete och utbildning inom arbetslivet samt ha lika arbetsvillkor. Jag tycker att Eva Winther här på en del punkter ger oss rätt. Hon nämnde en hel del exempel på diskriminering av kvinnor i arbetslivet. Men hon nämnde inget exempel på diskriminering av män i arbetslivet, och det är just därför som jag menar att det inte finns någon motsättning här. Men kanske kan Eva Winther nämna några exempel på diskriminering av män. När det sedan gäller den fråga som jag ställde till Eva Winther och som handlade om hur ombudsmannen, hon eller han, skall kunna arbeta på de små arbetsplatserna och föra ut jämställdhetsfrågorna bättre än de fackliga organisationerna, så fick jag inget svar. Däremot sade Eva Winther att de som inte är fackligt anslutna och de som söker jobb kan få hjälp av den här ombudsmannen. Jag har jobbat mycket med facket, och facket ställer upp också för dem som söker jobb och för deras talan även om de inte skulle ha hunnit gå med i facket. Det föreställer jag mig att man skall kunna göra här också. Men det är litet betänkligt att införa ombudsmän för dem som inte är fackligt anslutna. I så fall kanske man går ännu längre och inför en löneombudsman och en medbestämmandeombudsman för att ta till vara de oorganiserades intressen. Jag för min del har många gånger, när jag pratat med personer som inte är fackliga medlemmar, fått höra att de inte vill ha någon sådan hjälp. Det säger de rent ut. De tycker att de klarar sig själva. Eva Winther säger vidare att de aktiva åtgärderna saknas i vårt förslag till lag. Jag har inte riktigt förstått vad hon menar. Jag tycker att det är aktiva åtgärder att de fackliga organisationerna arbetar med dessa frågor. Vad regering och riksdag däremot borde göra är att stärka fackets ställning, att kanske ge facket ekonomiska resurser — precis som det ges ekonomiska resurser till dem som arbetar med ungdomsfrågor och invandrarfrågor — så att man kan arbeta med jämställdhetsfrågorna. Dessa frågor bedöms ju som viktiga, och det tycker jag också att de är. De behövs faktiskt. Det är många fackligt aktiva kvinnor som kräver att de fackliga organisationerna skall anställa experter som arbetar med dessa frågor, som många gånger får eftersättas av ekonomiska skäl. Där skulle regeringen kunna göra en insats.

Herr talman! Anna-Greta Leijon fortsätter att hävda att vi har skjutit upp arbetet med lagförslaget och de regler som skulle utarbetas med anledning av riksdagsbeslutet på grund av att vi var missnöjda med beslutet. Jag försökte i mitt första inlägg redovisa att man i departementet började förbereda ett ikraftträdande den 1 januari 1980. Men enligt de regler vi har fick vi en expeditionsministär, och då bromsades arbetet upp. Då var det helt klart att det skulle läggas fram ett nytt förslag. Varje parti har ju en skyldighet mot sin ideologi att arbeta för de förslag som syftar till att nå ett mål som man har arbetat för under många år. Detta är säkert inte första gången som en reform har fått skjutas upp på grund av att det har hänt saker sedan beslutet fattades. Anna-Greta Leijon säger att socialdemokraterna inte vill ha någon byråkratisk organisation. Vi strävar också efter att minska byråkratin. Men när det gäller barnomsorgen, som Anna-Greta Leijon tog som exempel på den offentliga sektorn, har vi klart sagt ifrån att vi vill bygga ut den. Det har varit vår strävan, och vi fortsätter att arbeta för en utbyggnad med alla de medel som vi har till vårt förfogande. Marie-Ann Johansson anser att vi skall stärka fackets ställning. Ombudet skall ju inte i första hand agera på den avtalsbundna delen av arbetsmarknaden. Ombudets arbete skall i huvudsak inriktas på den icke kollektivavtalsbundna arbetsmarknaden. Om jag inte minns alldeles fel har facket möjligheter att få statsbidrag för studiecirklar kring jämställdhet, och det är väl ett sätt att öka fackets möjligheter att driva jämställdhetsfrågorna. De regionala ombudsmännen — jag förmodar att det är dem som Marie-Ann Johansson talar om när det gäller fackets möjligheter att gå in på de små arbetsplatserna — kommer att jobba med MBL-frågorna. Men inte heller de kommer att arbeta inom den icke kollektivavtalsbundna delen av arbetsmarknaden.